Fru talman! Vi började behandlingen av detta ärende i onsdags och får ta vid där vi då slutade. Riksdagen har tidigare fattat beslut om fristående skolor på grundskolenivå. Med fristående skolor avses sådana skolor som har annan huvudman än 59 stat och kommun. I dag behandlar vi utbildningsutskottets betänkande om fristående skolor för elever på gymnasial nivå. Förslagen i propositionen, som ligger till grund för betänkandet, avser bl.a. villkoren för statligt stöd till sådana skolor och ett nytt statsbidragssystem för skolor som inte har statligt reglerade tjänster. Vi behandlar riksinternatskolorna, skolor som bedriver sin verksamhet utifrån privatskoleförordningen, enskilda lanthushållsskolor, enskilda yrkesskolor, IB-utbildningen i Sigtuna, Bergsskolan i Filipstad och skolor som även utan statsbidrag står under statlig tillsyn. Huvudman för fristående skola kan vara en stiftelse eller ett aktiebolag. Riksinternatskolan i Gränna har dock kommunen som huvudman. Elev på grundskolenivå kan gå i en fristående skola som godkänts för sitt ändamål enligt skollagen. Rätt till statsbidrag för sådan skola beslutas i särskild ordning. En gymnasieelev är elev efter eget val. Rätten att driva och utnyttja fristående skola medför ingen automatisk rätt till stöd från det allmänna. Utbildningsutskottets majoritet stöder förslagen i proposition 118 beträffande de grundläggande villkoren för statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå. Dessa villkor är: 1. att skolans utbildning helt eller i något väsentligt avseende skiljer sig från utbildningarna inom gymnasieskolan eller komvux, 2. att skola som ger utbildning är kombinerad med internat, . att skolan har särskild pedagogisk uppläggning och 4. att skolan är anpassad till elever med annan studiebakgrund och erfarenhet än den som gymnasieskolans elever normalt har. En fristående skola kan tillämpa flexibla former för organisation och arbete men skall, som villkoren markerade, ge en sådan utbildning som i någon form utgör ett komplement till utbildningen inom det allmänna skolväsendet, om den vill påräkna statligt stöd. Den kommunala gymnasieskolan kan tillgodose de allra flesta önskemål om utbildningar, vare sig det gäller utbildning för visst yrke eller för fortsatta högre studier. Dimensioneringen av gymnasieskolans grundskoleanslutna studievägar överstiger 100 96 av antalet 16-åringar. I många kommuner finns dessutom en väl utbyggd kommunal vuxenutbildning. Också högre specialkurser inom gymnasieskolan ger ett stort antal utbildningar. Det allmänna skolväsendet kan, enligt utskottets majoritet, i princip tillgodose såväl den enskildes som samhällets behov. Mot de redovisade villkoren för fristående skola har utskottets moderater och folkpartist reserverat sig. De önskar i ena fallet inga inskränkningar utöver vissa krav på stabilitet och i det andra fallet en generösare bedömning. Vi anser att samhället har ett primärt ansvar för att erbjuda alla ungdomar en både teoretiskt inriktad och direkt yrkesförberedande utbildning på gymnasial nivå och uppfyller detta väl inom ramen för den befintliga gymnasieskolan. Den komplettering som behövs ryms väl inom de villkorade grunder som jag nyss angivit. En viktig skiljelinje går här mellan oss som anser att fristående skolor är att betrakta som komplement till det allmänna skolväsendet och dem som vill ha ett alternativt skolsystem. Vi anser inte att det finns skäl att stimulera en framväxt av ett alternativt skolsystem. Exemplen från andra länder är inte uppmuntrande. Jag yrkar avslag på reservation 1 och 2. Gunnar Hökmark frågade i onsdags om det var fel att unga människor valde en fristående skola. Vem har påstått att det skulle betraktas såsom felaktigt? Vi socialdemokrater menar däremot att det är mest angeläget att samhället fördelar sina resurser så att alla får en bra skola att gå i. Att göra något annat vore politiskt fel. Vi har redan ett stort antal fristående gymnasieskolor som nu är statsunderstödda. Beträffande riksinternatskolorna, Lundsbergs skola i Storfors, Franska skolan i Stockholm, IB-utbildningen i Sigtuna, Apelrydsskolan i Båstad och Vackstanässkolan i Södertälje är utskottet överens om att bidrag skall utgå även i fortsättningen. Göteborgs Högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg är två små gymnasieenheter, som varit fristående skolor länge. Deras utbud av linjer är mycket smalt. Här finns 4 resp. 3 möjliga linjer av 26 linjer på en gymnasieskola, och motsvarande utbildningslinjer finns vid andra gymnasier. Utskottets majoritet menar att det inte finns ett samhällsintresse, som motiverar att statsbidraget till dessa skolor bibehålles. Om kommunen anser sig ha ett behov av just de studievägar som nu finns vid de nämnda gymnasieskolorna, bör detta aktualiseras vid överläggningar som kan komma till stånd mellan skolorna, kommunen och berörda statliga myndigheter. För att dessa överläggningar skall kunna ske utan tidspress föreslår utskottets majoritet att fortsatt statsbidrag i nuvarande omfattning skall utgå t.o.m. budgetåret 1987/88. Mot detta utskottets förslag har, c och fp gjort reservationerna 3 och 4. Man hävdar att vertikaliteten vid GHS är unik, att pedagogiken är särskilt avpassad för dess elevers behov. Sigrid Rudebecks gymnasium har haft statligt stöd länge och poängteras vara en väl fungerande skolenhet. Sammantaget anser utskottets majoritet att dessa förhållanden inte är tillräckliga för att bifalla de motioner som väckts med anledning av förslaget i propositionen. Vertikaliteten vid Samskolan kan ju som bäst tillkomma det lilla antal av 40 elever som förskolan tar in. Vi har många skolor med elever i skilda åldrar, t.ex. en grundskola med alla skolstadier. Den särskilda pedagogiken, som reservanterna nämner om i förbigående, är ju dokumenterad beträffande grundskolan, det må erkännas, men mycket diffust beskriven vad gäller gymnasienivån. Gunnar Hökmark sade att vårt förslag till beslut vilar på orättvis grund. Det är baserat på de grundläggande villkoren för rätt till statsbidrag för en fristående skola på gymnasial nivå. Att det är en liten skolenhet med få valmöjligheter kan väl inte vara utslagsgivande. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. Fru talman! Vid den ingående behandlingen av frågan om Balettakademien har vi i utskottet kommit fram till att den skolans utbildning har en särskild prägel. Utskottets förslag avviker där från propositionen. Det är väl en fördel, Kerstin Göthberg, att utskotten bearbetar regeringens förslag — att bereda förslagen i en proposition behöver väl inte alltid innebära att man godtar allt? I så fall vore utskotten överflödiga. Utskottet är helt enigt om att utbildningen vid Balettakademien är ett värdefullt komplement till det allmänna skolväsendet och därför bör uppbära statligt bidrag även i fortsättningen. Stockholms Tekniska institut har treårig utbildning som är närmast jämförbar med gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje, T-linjen. Mer än 80 20 av eleverna kommer från Stockholms kommun eller län. STI kan därför med fog anses som en kommunal angelägenhet. Det finns goda erfarenheter från bl.a. Katrineholm angående ändrat huvudmannaskap för en teknisk skola. Utskottsmajoriteten anser att den fortsatta verksamheten bör bli föremål för överläggningar mellan berörda parter i syfte att föra över verksamheten till Stockholms kommun. Vid en kommunalisering bör man så långt möjligt skapa förutsättningar för att de nuvarande yttre formerna för verksamheten i huvudsak kan bibehållas. Och det bör beaktas vid en beräkning av ett framtida statligt stöd till Stockholms kommun. Fru talman! Våra två riksinternatskolor, Sigtuna och Gränna, har sammantaget väl 600 elever. Här finns också en viss inte utnyttjad kapacitet i fråga om elevplatser. Beträffande Lundsbergs internatskola har en motion väckts, om att ändra den till riksinternatskola. 30 96 av eleverna sägs vara barn till UD-personal. Utskottet anser att riksbehovet är täckt. I samma motion föreslås att indragningen av medel till elevhemsföreståndare vid Lundsberg inte skall vidtas. Utskottet avstyrker motionen, eftersom detta också är en nödvändig besparing. Utskottet anser att de villkorade regler för att erhålla statsbidrag som vi stöder också skall gälla i fråga om nya skolor. Det kan komma till nya skolor på gymnasial nivå, som tillgodoser ett visst behov. Regeringen har då att avgöra om den nytillkommande fristående skolan på gymnasial nivå är berättigad till statsbidrag. I fråga om tillkommande internatskola beslutar riksdagen. Med anledning av proposition 1983/84:118 har väckts 22 motioner, som inalles omfattar 32 yrkanden. Ett av dessa är frågan om stöd till ytterligare klasser i Waldorfskolor, årskurs 10-12. Utskottets majoritet anser att dessa inte kan inta någon särställning. Det är inte heller befogat med något särskilt uttalande av riksdagen, mot bakgrund av att det är regeringen som beslutar i frågan. De statsunderstödda fristående skolorna kan delas in i två huvudgrupper, dels de som har statligt reglerade tjänster, dels de som saknar sådana tjänster. Statsbidraget utgår enligt skiftande grunder och belastar ett antal skilda anslag i statsbudgeten. Utskottet biträder uppfattningen att systemet för bidrag till skolor med statligt reglerade tjänster i huvudsak bör knyta an till det som gäller för den allmänna gymnasieskolan. Här pågår f.n. ett beredningsarbete som avser ett ändrat system för statsbidraget. Därför bör nu inte heller någon ändring vidtas beträffande bidragen till de fristående Däremot är det en angelägen uppgift att förbättra och förenkla vad gäller bidragsbeloppen för skolor utan statligt reglerade tjänster. De bör relateras till löneutvecklingen och kunna beräknas i förväg. För varje skola bör ett grundbelopp, en omräkningsfaktor och antalet ianspråktagna elevplatser ge ett sammanlagt statsbidrag som i huvudsak motsvarar kostnaden för nu utgående statsbidrag till skolan. Bidraget per elev bör i princip vara lika stort för likartade utbildningar. Det bör dessutom som grundskolebidraget ha karaktären av allmänt driftsbidrag. Remissinstanser som yttrat sig om nämnda förslag har nästan genomgående tillstyrkt. Den moderata reservationen 9 förordar ett mera generellt system och lika stort bidrag som det som utgår till den allmänna skolan. Att moderaterna vill visa så stor bidragsvilja mot ett parallellt skolsystem måste förvåna. Det strider ju definitivt mot vad först en borgerlig skolminister och sedan en andra sade i sina kommittédirektiv angående framväxten av statsunderstödda fristående skolor. Vi socialdemokrater anser att samhället i första hand skall fördela sina resurser så, att alla får en bra skola att gå i. Det vore en stor framgång för vår svenska skolungdom om moderaterna var överens med oss om det. Jag yrkar bifall till moment 11 i hemställan och avslag på reservation 9. Ramarna för gymnasieskolan behandlades här i kammaren för några veckor sedan. I fristående skolor beräknas för 1984 86 skall det totala antalet årselevplatser på våra fristående skolor föras till en särskild ram. Utskottet biträder detta förslag. Jag yrkar avslag på reservation 10, som menar att alla platser skall vara inom riksramen för hela gymnasieskolan. Med anledning av propositionen om ”Fristående skolor på gymnasial nivå” har också några ytterligare moderata motioner väckts. Här ställs krav att riksdagen skall ålägga kommunerna att bidra till de fristående skolorna. Liknande motionsförslag fanns också när ”Fristående skolor för skolpliktiga elever” behandlades. Utskottet avvisar dessa förslag. Vi anser inte att regering och riksdag skall utfärda dekret till kommunerna i dessa sammanhang. Det måste få vara kommunernas egen sak att avgöra. Jag yrkar avslag på reservation 11. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till samtliga de punkter i utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1983/84:27 vilka jag inte redan tidigare tillstyrkt.

Fru talman! Eftersom den här debatten avbröts när vi hade arbetsplenum förra gången, finns det anledning att återknyta till vad den rör sig om. Det handlar om möjligheten för lärare och andra intresserade att erbjuda nya utbildningsvägar, anpassade till vad ny kunskap kan ge och kräva och tillrättalagda för den mängd nya krav på morgondagens arbeten som människor runt om i vårt land ser och möter genom egna upplevelser. De frågor som det här handlar om gäller utrymmet för nytänkande, konkurrens och dynamik inom pedagogikens och skolväsendets område. Därför tycker jag att det var beklagligt att Barbro Nilsson i Örnsköldsvik inte ville visa hur socialdemokratin och regeringen kan tillmötesgå dessa krav. I argumentationen om de enskilda skolorna kom nämligen inte fram så mycket nytt. Göteborgs högre samskola bedriver Montessoriundervisning även på gymnasial nivå. Motsatsen kan läsas i utskottets betänkande. Mot den bakgrunden frågade jag förra gången saken diskuterades om det faktum att utskottets påstående är felaktigt föranleder några ändringar i regeringens och utskottsmajoritetens hållning. Jag skulle vilja upprepa frågan: Är ni beredda att ändra er, om det nu är så, att det kan dokumenteras att man på gymnasienivå bedriver en annan pedagogisk undervisning på samskolan? Även beträffande Stockholms Tekniska institut framhöll Barbro Nilsson att det är viktigt att verksamheten kan bevaras i de nuvarande formerna. Men, Barbro Nilsson, varför då inte behålla verksamheten på det allra bästa sättet, nämligen genom att även i fortsättningen ge statsbidrag till Stockholms Tekniska institut? Det är den bästa garanten för att eleverna och lärarna skall kunna verka i den miljö som i dag ger skolan en egen identitet. Samma sak när det gäller Sigrid Rudebecks gymnasium. Barbro Nilsson framhöll att det rör sig om en väl fungerande skola. Varför då lägga ned den? Svaren på dessa frågor bör ges inte bara till oss i Sveriges riksdag utan också till de elever och föräldrar som är engagerade i skolorna i fråga. Fru talman! När det gäller bidragsviljan kontra besparingar, som Barbro Nilsson talade om, förhåller det sig så, att vi får större resurser till en bra och bättre skola, om alternativa skolformer tillåts. Det ges då möjlighet att spara på annat, och ungdomarna kan välja mellan många olika typer av utbildningar. Varför, Barbro Nilsson, vill ni förvägra unga människor att välja mellan olika skolformer? Varför är det bara den regerande majoriteten som skall bestämma vilka skolor unga människor skall få gå i? Varför inte låta unga människor få större inflytande genom att man ger ett likvärdigt stöd till olika typer av skolor?

Fru talman! Apropå det fortsatta bidragsstödet till Balettakademien sade Barbro Nilsson i Örnsköldsvik, att när utskottet i sitt arbete bedömde propositionerna, gjordes detta på en saklig grund. Det skaffades, heter det, ytterligare underlag för bedömningen. Jag delar uppfattningen att arbetet bör bedrivas på detta sätt. Men nu förstår jag ännu mindre logiken i resonemanget. Det har alltså fastställts villkor för statsbidragsgivning, och de fyra aktuella skolorna fyller på ett eller annat sätt de fastställda kraven. Hur kan man då säga, på basis av ett något krystat underlag, att Balettakademien är den skola av de fyra skolorna som egentligen faller under de här villkoren? Tlikhet med Gunnar Hökmark skulle jag vilja fråga: Vad är det som gör att de andra skolorna, som helt klart uppfyller villkoren, inte kan få vara delaktiga avstatsbidraget? Dessa skolor är inte alls något slags dagsländor, som Barbro Nilsson i Örnsköldsvik var så rädd skulle dyka upp och begära statsbidrag. De är väl fungerande och väl organiserade och har en mycket lång erfarenhet med en mycket fin och väl utvecklad pedagogik, som har kommit väldigt många elever till del. Inte minst Barbro Nilssons kamrater i partiet har motionsvägen visat att de, liksom vi reservanter, inte riktigt förstår varför inte t.ex. skolorna i Göteborg och Stockholm kan få del av statsbidraget. Jag skulle bara vilja veta varför man har den inställningen. Jag tycker den är mycket ologisk, jämfört med ståndpunkten beträffande Balettakademien.

Fru talman! Låt mig börja med det sista som Linnea Hörlén sade. Det markeras i den folkpartistiska reservationen att vi borde ha visat större generositet i bedömningen av vilka fristående skolor som skall få statsbidrag. Man kan komma ett gott stycke med generositet, men i detta fall har vi också haft att ta hänsyn till vilka utgångspunkter som det statsråd hade som gav en utredning i uppdrag att se över systemet med statsbidrag till fristående skolor. Jag undrar vad den folkpartistiska skolministern skulle ha sagt om dagens folkpartireservation, där Linnea Hörlén uttalar sig om mer generositet. Det är tvärtemot vad som anförs i kommittédirektiven, där man utgår från att det måste till en begränsning av antalet fristående skolor. De skulle bara ses som ett komplement som tillgodoser behov som annars inte hade blivit uppfyllda. Det var kanske synd att vi blev avbrutna i onsdags, när företrädarna för de tre partier som har reserverat sig talade, även om de i dag har upprepat en del av vad de då sade. Jag vill för Gunnar Hökmark framhålla att vi har ett väl utbyggt skolväsende i Sverige och en helt fantastisk gymnasieskola i mer än hälften av landets kommuner. Vad moderaterna här faktiskt strävar efter är ett parallellt skolsystem. Det måste vara meningen, när de uttrycker sig i sådana ordalag som att de fristående skolorna skulle vara oumbärliga. Den allmänna gymnasieskolan med tillträde för alla elever är oumbärlig. Däremot är det inte oumbärligt med alltför små enheter som har ett mycket smalare utbud och färre erbjudanden än den allmänna gymnasieskolan. Alla som har den minsta kännedom om det svenska skolväsendet vet att det befinner sig i en ständig förnyelse. Den samverkan mellan olika ämnen och block som Linnea Hörlén ville peka på finns jämt i vår svenska skola. Vi har ett utvecklingsarbete som vi med rätta kan vara stolta över. Det är inte bara i en fristående skola som det är en fördel med stabilitet inom personalen och bra lokaler. Det gäller även våra övriga skolor.

Fru talman! Jag tror att Barbro Nilsson i Örnsköldsvik litet grand har missuppfattat reservanternas utgångspunkter. Frågan gäller inte om vi skall ha en bra skola eller inte. Det är klart att vi skall ha en bra gymnasieskola, Frågan är bara om vi skall ge elever och föräldrar en större möjlighet att välja vad de uppfattar som en bra gymnasial utbildning. Ni socialdemokrater har den klara och bestämda uppfattningen att det är det offentliga som skall avgöra vad det skall finnas att välja mellan. Vi däremot vill decentralisera och mer överlåta åt de enskilda människorna att själva fundera över och sedan välja vilken skola de vill gå i. I argumentationen framställs det hela som om det i dag finns fullt tillräckligt med alternativ att välja mellan inom den offentliga skolan. Då vill jag än en gång fråga Barbro Nilsson: Hur kan ni socialdemokrater bättre än de elever och föräldrar som i dag vill välja någonting annat, därför att de anser att den önskade utbildningen inte finns inom den offentliga skolan, bedöma att valfriheten är tillräcklig? Det är till de människorna som ni bör ge ett svar. Jag ställde tidigare frågan vad det är för fel i att människor kan få välja mellan olika typer av skolor. Barbro Nilsson sade alldeles nyss att det i sig inte är något fel. Det är bra. Men då borde ni gå tillbaka och ge människorna en sådan valmöjlighet, i stället för att låta fristående skolor fungera som ett fåtalets privilegium, dvs. vara förbehållna en mycket begränsad skara. Fru talman! När det sedan gäller de skolor som socialdemokraterna vill lägga ned, framgår det varje gång Barbro Nilsson talar att det är väl fungerande skolor. Då är den grundläggande frågan: Varför lägger man ned dessa skolor? Varför låter man inte dessa skolor, som ni själva prisar i betänkandet och i era anföranden, leva vidare? Om det går att dokumentera att samskolan bedriver Montessoriundervisning på gymnasial nivå och därmed är ett intressant komplement även enligt socialdemokratiska kriterier, är ni då beredda att ändra er inställning att statsbidraget till samskolan skall dras in? När det gäller Stockholms Tekniska institut fick vi aldrig svar på frågan: Vad är det för mening att dra in statsbidraget till Stockholms Tekniska institut, för att därefter göra motsvarande insatser för Stockholms kommun, som i sin tur skall behålla skolan i den form och med den verksamhet som den har i dag? Om ingenting egentligen skall förändras, varför då förändra? Om socialdemokraterna själva anser att skolan utgör ett värdefullt komplement och om den fungerar bra, varför inte låta den leva kvar med det statsbidrag som faktiskt är en garanti för att skolan skall kunna behålla sin egen identitet? Ni socialdemokrater skall ha klart för er att ni motarbetar en mångfald, som skulle kunna ge unga människor en större chans att finna sin skola, sin skolform och sin utbildning. Det är inte bara givet att svaret på frågan varför ni gör detta skall ges i Sveriges riksdag, utan det skall också ges till de unga människor som demonstrerar och jobbar för att få gå kvar i sina skolor.

Fru talman! Det är bara att konstatera att jag och flera med mig inte har fått något svar på de frågor vi ställde i förra omgången, men det kanske inte heller var att vänta. Jag förstår att det inte är så lätt att försvara en sådan här sak — som ju är nästan omöjlig att försvara. Barbro Nilsson i Örnsköldsvik sade i sitt huvudanförande att alla bör få gå i en bra skola, och det tycker jag också. Om man i utskottsbetänkandet läser majoritetens beskrivning av de skolor som nu berövas statsbidrag finner man att det i princip slås fast att dessa skolor uppfyller de villkor som är uppsatta. Men sedan gör utskottsmajoriteten en märklig kullerbytta. När konstaterandet har gjorts att skolorna fungerar väl och att alla olika kriterier kan appliceras på dem sägs det att statsbidraget trots detta skall dras in. Jag skulle vilja fråga Barbro Nilsson: Vem vinner på att dessa skolor berövas statsbidraget? Det är inte eleverna, inte lärarna och inte de föräldrar som har valt denna skolform för sina barn. Till sist vill jag ta upp ytterligare en fråga. När Barbro Nilsson talade om vertikaliteten i Göteborgs högre samskola sade hon att det är en så liten skola att vertikaliteten inte har någon som helst betydelse. När vi hade debatten om Höglandsskolan sades det att det finns en skola i Sverige med en vertikal organisation. Vi ville ha en skola med vertikal organisation kvar för att kunna vinna erfarenheter av undervisningen i en sådan skolform. Det kan inte vara något motiv att säga att denna skola är så liten att man inte har någon glädje av vertikaliteten där.

Fru talman! Det var tacknämligt att Kerstin Göthberg gav uttryck för vår gemensamma syn på skolan och sade att vi skall ha en bra skola för alla elever. Det har jag velat markera flera gånger under debatten. Jag tycker emellertid att man mer borde uppmärksamma vad propositionen egentligen handlar om. Propositionen och betänkandet handlar i och för sig inte om att vi skall lägga ned några enskilda skolor, utan vi tar ställning till i vad mån det i fortsättningen skall ges statligt stöd till skolor utanför det allmänna skolväsendet. Den som då särskilt vill lyfta fram Sigrid Rudebecks gymnasieskola och Göteborgs högre samskola skall veta att de har fyra år på sig för att diskutera verksamheten tillsammans med de lokala intressenterna. På fyra år borde man hinna med åtskilliga diskussioner. Det lokala behovet i den enskilda kommunen måste då rimligtvis vägas in. Jag tycker att reservanterna har uttryckt sig väldigt dåligt i reservation 3 när det gäller den speciella pedagogik som de nu vill markera. Den skulle medföra speciella förutsättningar på det gymnasiala stadiet, heter det i ett vagt uttalande. I reservationen står det: ”Härtill kommer de lägre stadiernas undervisning enligt Montessoripeda gogiken, vilket enligt vad utskottet har kunnat erfara medför speciella förutsättningar för vissa särskilda pedagogiska inslag i verksamheten på det gymnasiala stadiet.” Vilket gymnasium skulle inte kunna ta till vara detta? Det behöver inte vara en fristående skola för att göra det. Låt mig också säga några ordsangående STI. Man har framställt det som om vi skulle vilja lägga ned STI. Det är verkligen inte fallet. Vi är mycket eniga om värdet av att skolan finns kvar medi stort sett den inriktning den har i dag. Det vore snarare önskvärt att verksamhet av den typ som bedrivs på STI kunde utvecklas på fler platser i landet. Vi ser det som naturligt att STI:s verksamhet skall bedrivas på samma sätt som verksamheten i skolor med kommunalt huvudmannaskap och med bidrag från stat och kommun. I de borgerliga partiernas reservationer anförs som skäl mot en kommunalisering av STI:s verksamhet att den enligt nuvarande regler inte kan inordnas i komvux, bl.a. på grund av att STI har en större andel lärarledd undervisning. Nyligen har regeringen utfärdat särskilda bestämmelser för Katrineholms tekniska skola, som hade en likartad målgrupp 1974. Jag vill påpeka att verksamheten vid STI, med sina speciella förutsättningar och sin särart, kan bedrivas inom ramen för komvux i Stockholm. STI kommer att finnas kvar med i stort sett samma verksamhet som den nuvarande — den enda skillnaden är att den kommer att bli en del av det kommunala utbildningsutbudet i Stockholm.

Fru talman! Föreliggande betänkande behandlar bl.a. åtta skolor som sammanförts till en grupp, s.k. branschinriktade skolor, vilka föreslås få sina statsbidrag indragna. Vad beträffar några av de skolorna förvånar det mig att de någonsin har haft bidrag och att andra, likartade skolor inte varit bidragsberättigade — Vår gård har haft bidrag, ICA-skolan har inte haft det. I propositionen renodlar statsrådet bidragsreglerna, och jag anser liksom utskottet att skolor, till vilka eleverna rekryteras från speciella branscher och där arbetsgivaren normalt bekostar utbildningen, inte bör åtnjuta statsbidrag. Förhållandet är annorlunda vad beträffar de längre kurserna vid Köpmannainstitutet. Det medger statsrådet också i propositionen. Eleverna bekostar där sin utbildning själva. I dag finns inte denna utbildning inom gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen. Eleverna söker själva till kurserna; de tas inte ut. De har inte redan ett arbete, vilket är fallet beträffande eleverna vid branschoch vidareutbildningar som anordnas av Vår gård och vid andra kurser hos Köpmannainstitutet. Däremot får dessa elever efter utbildningen nästan undantagslöst ett arbete. Det är en utbildning som samhället efterfrågar och som ger ungdomarna arbete. Tyvärr har utskottet inte tagit fasta på de argument som vi fört fram i motion 2667, där jag är en av motionärerna. Intresset för Köpmannainstitutets längre kurser ökar markant, men om statsbidraget försvinner blir kostnaderna oöverkomliga för enskilda kursdeltagare, och utbildningen som sådan kommer i fara. Det är dock nödvändigt att kurserna, om de händelsevis skulle råka överleva, fortsättningsvis får stå under statlig tillsyn, så att eleverna blir berättigade till studiemedel. Propositionen och betänkandet motsäger inte att så kan bli fallet. Alltid något positivt! Trots detta är jag besviken på utskottets eniga ställningstagande. Mest besviken är jag naturligtvis på mina partikamrater, som jag väntade skulle slå vakt också om detta slag av fristående skolor. Köpmannainstitutet som helhet överlever bra utan statsbidrag. Dess verksamhet går huvudsakligen ut på branschanknuten undervisning, som inte berättigar till sådana bidrag. Endast de kurser som jag berört innebär alternativ till gymnasieskolorna, något som i fråga om andra skolor ger statsbidrag. Jag har velat dra kammarens uppmärksamhet till en kvalificerad utbildning som genom detta riksdagsbeslut kan komma att gå förlorad. Denna utbildning är den enda i sitt slag. Men jag och mina medmotionärer från centern och folkpartiet inser det lönlösa i att mot ett enigt utskott yrka bifall till vårt förslag.

Fru talman! Trots detta meddelande skall jag försöka fatta mig något kortare än de tio minuter som jag förhandsanmält skulle medge. Jag kan inte motstå frestelsen att göra ett par reflexioner med anledning av den debatt vi just har lyssnat på. Barbro Nilsson i Örnsköldsvik säger att socialdemokraterna inte vill lägga ned de fristående skolor till vilka man drar in statsbidraget. Jag tycker att det kanske är en litet hycklande position. I och med att man drar undan de ekonomiska förutsättningarna för skolorna att fortsätta sin verksamhet håller man i praktiken i yxan och har alltså ansvaret för den nedläggning som förmodligen blir följden. Jag tycker inte att socialdemokraterna skall undandra sig det ansvaret. En annan reflexion som man kan göra gäller en märklig sammanfallande händelse. Den enda av de skolor som regeringen vill dra in statsbidraget för, men som socialdemokraterna i utskottet funnit sakliga skäl för att ändå låta behålla bidraget, råkar vara just den skola beträffande vilken socialdemokraterna annars riskerar ett voteringsnederlag, eftersom vpk har motionerat om fortsatt statsbidrag. Det var tur, skulle man kunna säga, för majoriteten att det var just till den skolan man hittade sakliga skäl för att låta statsbidrag utgå ifortsättningen. Annars hade man som sagt råkat ut för ett voteringsnederlag här i kammaren. Mitt inlägg i övrigt gäller en litet speciell del av den här problematiken. Jag har tillsammans med Kerstin Anér väckt en motion, 2671, som tar upp Waldorfskolornas situation. Waldorfpedagogiken bygger på en tolvårig skolgång. Det innebär att med den struktur som skolväsendet i övrigt har här i landet är en del av skolgången i Waldorfskolan grundskola och en del gymnasieskola. Sett från Waldorfpedagogikens synpunkt föreligger det ingen skillnad. Det är fråga om en sammanhållen tolvårig skolgång. Men det här kan alltså skapa byråkratiska problem när det gäller bidragsgivningen. Det måste ju vara ett samhällsintresse, när vi nu är beredda att stödja Waldorfskolorna, att vi ser tillatt Waldorfpedagogiken kan genomföras utifrån sina egna förutsättningar — dvs. att eleverna kan gå i Waldorfskolan alla tolv åren, precis som den här pedagogiken avser. Kristofferskolan här i Stockholm är ett exempel på hur krångligt det kan bli. Kristofferskolan har fått statsbidrag i ganska många år vid det här laget. Bidrag ges för, tror jag, två paralleller som betraktas som klasser på grundskolenivå. Men när det gäller de sista klasserna får man bara bidrag för en parallell. Det innebär att antingen tvingas Kristofferskolan kasta ut hälften av eleverna — det gäller de tre sista åren av den tolvåriga skolgången — eller också får man lov att finansiera en extraparallell på annat sätt, utan statsbidrag. Man kan t.ex. höja avgifterna, vilket i och för sig kan skapa svårigheter för vissa elever — om man nu inte befriats från avgift — eller pressa lärarlönerna. Situationen är naturligtvis orimlig. Det här måste således rättas till. Det är också vad vi föreslår i nämnda motion, dvs. att Kristofferskolan får statsbidrag på samma grunder för alla åldersstadier. För inte så länge sedan beslutade vi ju att ett antal nya Waldorfskolor skall få statsbidrag för undervisning på grundskolenivå. Vad som händer när Waldorfskolorna byggts ut i sådan utsträckning att de också omfattar utbildning på gymnasienivå vet vi inte mycket om. I särskild ordning görs en prövning i det avseendet. Om det vill sig illa kan vi återigen hamna i den egendomliga situationen att eleverna hindras från att fullgöra alla tolv åren i Waldorfskolan — vars pedagogik, som sagt, förutsätter tolvårig utbildning. Naturligtvis är även det oacceptabelt. Därför vill vi motionärer att riksdagen klargör att de Waldorfskolor som fått statsbidrag för sina klasser på grundskolenivå också skall få statsbidrag för klasserna på gymnasienivå. Tyvärr går utskottsmajoriteten inte några klara uttalanden på den punkten. Det tycker jag är ganska konstigt. Det är ju helt klart att Waldorfskolorna uppfyller propositionens krav när det gäller stöd till fristående skolor på gymnasienivå. Det borde alltså inte vara särskilt mycket att tvista om. Majoriteten ville dock inte ställa upp, eftersom det tydligen inte stod någonting om detta i propositionen. Därför har de icke-socialistiska representanterna i utskottet reserverat sig. Enligt min mening borde det inte ha behövts. Jag yrkar dock bifall till reservationen på denna punkt. Samtidigt vill jag säga att jag ändå förutsätter att Waldorfskolorna kommer att få statsbidrag även för sin ”gymnasiedel”. Statsmakterna får inte vara hur inkonsekventa som helst.

Fru talman! Jag skall börja med att citera ett brev från två flickor som vill utbilda sig till professionella dansare. Brevet kom till vpk:s riksdagsgrupp efter det att regeringen lagt fram den proposition som föreslår att Balettakademien i fortsättningen inte skall få statsbidrag. Man skriver så här: ”Vi är två flickor på 16 resp. 17 år som tar 12 lektioner i jazzdans, klassisk balett och fridans i veckan, för att komma det yrke vi vill satsa på lite närmare. Vår dröm är att komma in på Balettakademin eller Danshögskolan. Eftersom vi har börjat satsa på dansen ganska sent, så har vi gett upp hoppet om att komma in på Svenska Balettskolan, för där måste man ha tränat dagligen i flera år för att ha en chans att komma in. Möjligheterna att göra det är begränsade, speciellt i de mindre städerna. Detta medför att barn som bor i Stockholm eller barn som har föräldrar som har råd att låta dem ta privatlektioner eller bo i Stockholm privilegieras. Det har nu kommit till vår kännedom att regeringen planerar att dra in anslagen till Balettakademins treåriga yrkesskola för dansare. Det kändes som ett slag under bältet! Var ska vi då bli av? Balettakademin eller Danshögskolan är de enda möjligheterna för oss som har startat sent och ändå vill ha dansen som yrke, de enda möjligheterna för oss som inte har haft samma möjligheter som de som bor i de större städerna. Dessutom har det startats flera utbildningar runt om i landet, som förbereder för vidare utbildning vid Balettakademin eller Danshögskolan. Var ska dessa ungdomar ta vägen?! Blir förslaget en realitet, så innebär det att Svenska Balettskolan är enda möjligheten till högre dansutbildning i Sverige och som sagts innan privilegieras vissa grupper. Det verkar konstigt att en socialdemokratisk regering, som ju förordar att allt ska vara jämlikt, att alla ska ha en lika stor chans, uppmuntrar ett förslag som får sådana följder. Vi är övertygade om att många andra ungdomar som dansar instämmer i våra åsikter och att de därför bör tas i beaktande.” Så långt brevet. Regeringen föreslog alltså att de statliga anslagen till Balettakademiens yrkesskola skulle dras in. Balettakademien har en treårig yrkesutbildning för dansare, som rekryteras från hela landet. Dansbegåvade ungdomar som på grund av bostadsort eller av ekonomiska skäl har börjat dansa vid sen ålder har vid Balettakademien en möjlighet att utveckla sitt danskunnande. Det är på det sättet en viktig och annorlunda skola. Om statsbidragen skulle avvecklas och skolan läggs ner, finns det f.n. inget alternativ att erbjuda dessa ungdomar. Inom andra konstnärliga yrken — musik, teater, bildkonst m.m. — finns det möjligheter att som vuxen gå in i en statligt stödd yrkesutbildning som kvalificerar till att utöva ett yrke på dessa kunskaper. Men så är det inte med danskonsten. Därför är det viktigt att Balettakademiens fortsatta existens garanteras. Så sker nu också. Den vpk-motion som föreslår vidare statsbidrag till Balettakademien har tillstyrkts, och jag kan bara uttrycka min glädje över att utskottet rättat till regeringens felsteg och förstått hur viktig Balettakademiens elevskola är. Fru talman! Också en annan motion av vpk har tillstyrkts. Det gäller motion 2662 yrkande 3 om Stockholms Tekniska Institut. I propositionen tas frågan om vissa gymnasieskolors statsbidrag upp, och regeringens förslag innebär klarare riktlinjer för statsbidragens villkor. Dessa villkor kan ses som ett steg på vägen mot ett kommunalt övertagande av skolorna. Vpk vill påtala att det är viktigt att skolor vid en kommunalisering kan behålla en del av sin speciella särprägel. En viss skola kan fylla ett speciellt behov just på grund av denna särprägel. Detta gäller bl.a. STI. STI hart.ex. en starkare koncentration på de tekniska ämnena och har fler lärarledda timmar än vad som är vanligt i annan motsvarande kommunal vuxenutbildning. Med utskottets behandling av denna skola kan också denna behållas och även behålla sin särprägel, vilket det är viktigt att betona att den får göra. Jag har självfallet inget yrkande, utan vill också här bara uttrycka belåtenhet över att utskottet rättat till misstag som regeringen gjort.

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar berörs statsbidraget och framtiden för två fristående skolor på gymnasial nivå i Göteborg, nämligen Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola. Vad gäller de skolorna kan noteras att de är väl fungerande skolenheter som fyller en viktig funktion inom Göteborgs gymnasiala skolväsende — inte minst med tanke på att de är två av de få återstående skolorna i Göteborg som erbjuder en undervisning på treåriga samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga linjer. Enligt vårt partis sätt att se är en nackdel och begränsning för dessa skolor att de är privata. Det betyder att den avgiftsfinansierade undervisningen utestänger en del elever som av ekonomiska skäl inte kan söka sig till de här skolorna. Därför anser vi ifrån vårt partis sida att skolorna bör kommunaliseras. Därvid kan skolorna naturligtvis behålla en del av sin särprägel, men samtidigt öppnas möjligheter för andra elever, exempelvis även för arbetarklassens barn, att få del av den undervisning som dessa skolor erbjuder. En kommunalisering av de nämnda skolorna och en avveckling av statsbidraget kan medföra problem. Därför är det angeläget att överläggningar kommer till stånd mellan skolan, kommunen och de berörda statliga myndigheterna. Emellertid är det angeläget att skolan och berörda myndigheter ges god tid till överläggningar. Därför föreslog vi ifrån vårt partis sida att det statliga bidraget till dessa skolor borde förlängas så att en avveckling av statsbidraget påbörjades under budgetåret 1988/89. Vi noterar nu med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten tillstyrker vår motion om strävandena till kommunalisering av de två privata skolorna i Göteborg. Detta är inte minst tillfredsställande därför att varken lärare eller elever i de berörda skolorna har någonting emot kommunaliseringen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till Björn Samuelsons reservation nr 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! När propositionen om fristående skolor på gymnasial nivå låg på riksdagens bord var det med bestörtning som jag tillsammans med några medmotionärer noterade att man var beredd att ganska abrupt avskaffa statsbidraget för Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg. Vi kände väl till att skolförvaltningen i Göteborg hade tagit upp överläggningar när det gällde att integrera skolorna i den kommunala verksamheten och att man begärt rådrum under hela 1980-talet för att nå klarhet om hur man skulle inordna den undervisning som i dag bedrivs vid de berörda skolorna i den kommunala skolverksamheten. Man har samtidigt pekat på att man bara har positiva erfarenheter från dessa skolor, och att man kan tillgodogöra sig de rön och de erfarenheter som dessa skolor har kommit fram till inom den kommunala verksamheten. Så sker i dag genom ett utomordentligt utbyte av erfarenheter med Samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium. Nu har man fått en förlängning av bidraget och skolorna får statsbidrag t.o.m. budgetåret 1988 89 också är litet snävt och att man inte borde sätta gränsen exakt vid den tidpunkten. Det är inte minst angeläget mot bakgrund av att ett värdefullt arbete pågår med omorganisation — både inrättande och nedläggning — av gymnasieskolor i Göteborg beroende på att befolkningsstrukturen i olika stadsdelar har förändrats. Vi motionärer kommer att följa utvecklingen med stort intresse, och vi kommer att följa överläggningarna. Jag kan understryka, att det har framgått vid de samtal vi har haft med berörda lärare och elever, att de inte har något emot en integrering med den kommunala skolan. Men de vill verka för — och det vill även Göteborgs skolförvaltning — att småskaligheten och den speciella undervisning som finns på de berörda skolorna kan fortsätta.

Fru talman! Det finns anledning att i denna replik till Doris Håvik påpeka en sak, nämligen att anledningen till att de nämnda Göteborgsskolorna—som nu samtliga hyllas — är av ett sådant värde för de enskilda eleverna, är att de varit fristående och kunnat utveckla sin egen pedagogik, att de inte har rymts inom den stora apparaten. Det är därför de har varit ett värdefullt komplement till övriga skolor och kunnat erbjuda alternativ för elever som har trivts dåligt i den offentliga skolan. Det finns ytterligare anledning att slå fast att man inte värnar om dessa skolors fortsatta existens genom att gå med på en kommunalisering. Gör man det får man bara en ny debatt liknande dem om Adolf Fredrik eller Höglandsskolan i Stockholm — och sedan läggs skolorna ned. Kommunaliserar man skolorna hamnar de under den kommunala skolförvaltningen — och då kommer likformigheten förr eller senare. Jag vill starkt dementera att lärarna och eleverna på dessa skolor enhälligt är för en kommunalisering. Det är väl snarare så att de — om statsbidragen skall dras bort — hellre ser att de får leva vidare under Göteborgs kommun än att de inte får leva vidare alls. Men det är självklart att anledningen till att dessa skolor utgör den värdefulla tillgång de är i dag just är, att de har fått statsbidrag. Låt oss inte hyckla kring detta! De som vill behålla de här skolorna skall rösta för reservationerna och inte allmänt hoppas och tro att de skall kunna finnas i en liknande form i framtiden. Vattendelaren finns mellan de två uppfattningarna: Om man vill behålla särskilda fristående skolor eller om man inte vill göra det. Jag tycker att de föregående talarna skall stödja reservanterna om de menar allvar med vad de har sagt, inte försöka skära pipor i vassen.
Fru talman! Jag vet inte vilken erfarenhet föregående talare har av Stockholms skolförvaltning eller andra skolförvaltningar. Jag talade utifrån Göteborgs synvinkel. Och jag har en entydig bild från många överläggningar jag haft med såväl lärare som elever. Skolförvaltningen i Göteborg har uttalat sitt stora intresse för den undervisning som pågår vid de nämnda skolorna. Jag kan inte se att lärarna anser att de skulle bli en annan tingens ordning om skolorna skulle integreras i det allmänna skolväsendet i Göteborg. Vi har goda erfarenheter av skolorna. Det finns ingen anledning att ändra på småskaligheten. Det kan vara utomordentligt bra att ha skolor inom den kommunala skolförvaltningen som också är utvecklande och som bedriver försöksverksamhet. Skolorna har, sedan mycket lång tid, också tagit emot elever med speciella skolproblem och haft möjlighet att därigenom hjälpa dem att avsluta sina studier. Man är intresserad av att fortsätta med detta och inlemma metoderna i den kommunala skolan i Göteborg. Jag förstår inte att jag skall bli tillvitad att jag hycklar, när jag entydigt och uppriktigt redogör för kammaren för vad som har framkommit genom skolförvaltningen i Göteborg.
Fru talman! Om det inte finns något att ändra vad gäller skolorna Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium, om de av alla anses vara små och väl fungerande skolenheter — varför då ändra bidragssystemet, som är en garant för att de kan fortsätta vara det? Debatten och det som har skett i andra sammanhang förskräcker. Socialdemokraterna är rädda för alternativen — det må gälla skolförvaltningen i Stockholm eller behandlingen av andra fristående alternativ inom den offentliga sektorn. Garanten för att dessa skolor skall kunna fortleva är fortsatt statsbidrag. Behåller man statsbidragen slår man vakt om verksamheten och ingenting behöver ändras. Om det är så Doris Håvik vill ha det skall hon självfallet stödja reservanterna!
Fru talman! Garanten för att man skall kunna behålla dessa skolor och bereda alla elever möjlighet att få del av denna speciella undervisning och kanske också i viss mån en för framtiden utvecklande pedagogik, är ju att alla barn, oberoende av om de har möjlighet att betala terminsavgiften eller inte, skall få den möjligheten. Denna möjlighet finns kvar även om skolan är integrerad, även om skolan ingår i kommunens skolförvaltning. Det finns ingenting som hindrar detta. Vad herr Hökmark slår vakt om är ju ett helt annat system än det jag har förordat.

Fru talman! Det finns inget försvar för eller någon godtagbar förklaring till vare sig regeringens förslag till borttagande av statsbidraget till de båda Göteborgsskolorna Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium eller utskottets ställningstagande. Vi har från folkpartiet gått emot förslaget i vår partimotion. Linnea Hörlén har framfört våra argument tidigare i debatten. Björn Molin, Kenth Skårvik och jag har även i en enskild motion krävt att regeringens förslag skall avslås. Den häpnadsväckande argumenteringen från statsrådet om att de berörda gymnasierna inte har en sådan inriktning att det är ett samhällsintresse att de består har upprört oss. De treåriga teoretiska linjerna på gymnasiet har stor betydelse, inte minst genom sin högskoleförberedande karaktär. Att fallet är detta med de två Göteborgsgymnasierna är klart dokumenterat. Man har också vid de båda gymnasierna klart visat, att man tar vara på gymnasisternas inneboende önskan att planera och ta ansvar för sitt skolarbete. Detta blir till stor nytta vid senare skeden i livet. I samband med nedläggningshotet har f. ö. eleverna klart visat att de på allt sätt försöker ta ansvar för sina skolor. De har på ett helt enkelt fantastiskt sätt engagerat sig för bevarande. Detta till nytta, om de fått gehör från majoriteten, för nya årskullar Göteborgsgymnasister. Det är väl fungerande skolor med lägre kostnad per elev än på motsvarande skolor i Göteborg som nu drabbas av en oförklarlig åtgärd. Ett borttagande av statsbidragen är avgörande för fortsatt verksamhet — att påstå någonting annat är fel. En kommunalisering är ingen lösning. En sådan leder till att enheterna slås sönder. Göteborgsskolorna är gamla. Under åren fram till att de blev statsbidragsberättigade var det föräldrarnas ekonomi som gjorde det möjligt för barn att bli elever. Är det den ordningen och den typen av skolor som socialdemokraterna vill främja?
Fru talman! Det sista anförandet kräver en viss kommentar. Naturligtvis är det så att den proposition som behandlar frågan om de privata skolorna i Göteborg föregicks av mycket manglande och långa diskussioner. När den framlagts och vi skulle skriva vår motion, var vissa fakta kända för de tre borgerliga partierna. Det som var känt var att de två skolorna enligt propositionen skulle läggas ned. Det var ytterligare känt att vpk aldrig kunde komma att stödja en fortsatt verksamhet i privat regi — inte minst med anledning av att den avgiftsfinansierade undervisningen vid de här skolorna utestänger en hel del elever som av ekonomiska skäl inte kan söka sig till dem. Något som också var känt var att det fanns ett alternativ: vpk:s förslag om kommunalisering av de här skolorna. Det skulle innebära dels att skolorna skulle bibehålla sin karaktär, sina speciella positiva egenskaper, dels att möjligheter skulle öppnas för andra elever att få del av den värdefulla undervisning som dessa skolor erbjuder. När nu de borgerliga partierna med moderata samlingspartiet i spetsen trots detta faktaunderlag skrev sina motioner och krävde en fortsatt verksamhet i dessa skolor såsom privata skolor, var de medvetna om att skolorna, om det förslaget ställdes, skulle läggas ned, om inte något inträffade. Det som nu har hänt är att socialdemokraterna har ändrat sig i utskottet och biträtt vpk-förslaget. Hela det intresse som i dag uttrycks och de panegyriska tal som nu hålls när det gäller dessa skolors verksamhet är ingenting annat än hyckleri. Det är inte dessa skolors framtida verksamhet som ni är intresserade av. Ni är bara intresserade av att göra politik av det hela. I valet mellan att kommunalisera skolorna eller lägga ned dem, väljer ni medvetet att lägga ned dem. Att de inte skall läggas ned beror på att socialdemokraterna har ändrat sig i utskottet.

Fru talman! De två frågor som behandlas i utrikesutskottets förevarande betänkande nr 20 är välkända för alla riksdagens ledamöter. Ärendena har, som också framhålls i betänkandet, stått på dagordningen vid ett flertal tillfällen tidigare. Båda gäller frågan om representation, fastän på litet olika plan. Jag vill först ta upp det ärende som gäller PLO:s informationskontor och dess status här i Sverige. Vpk har under lång tid hävdat att PLO:s informationskontor här i Stockholm vore väl värt att lyftas upp till att få en något högre grad av erkännande när det gäller dess status som representativt organ för PLO. Vi har utförligt motiverat det i många motioner. Det har debatterats här i kammaren, och varje gång har riksdagsmajoriteten avslagit vårt krav. Vi anser dock fortfarande att detta krav är väl motiverat. Det råder inte något tvivel om att PLO är den organisation som kan betraktas som den f.n. enda representativa för det palestinska folket. Det har erkänts också av många andra. Man har alltså inte velat gå så långt att ta konsekvenserna av detta och ge PLO:s informationskontor här i Stockholm en något bättre status. Som det nu utvecklat sig i Västasien och Mellersta Östern är det mer än någonsin viktigt att stödja PLO och det palestinska folket. Israels handlande de senaste åren har övergått till en ren kolonialmaktspolitik. Jag behöver bara påminna om inmarschen i Libanon, med allt vad det har medfört för det palestinska folket och det libanesiska folket också. Jag behöver kanske också påminna om vad som hände på Västbanken. Även krafter i Israel börjar reagera mot det förtryck som de israeliska bosättningarna innebär och den repression som utövas mot palestinier i det här området. Det finns alltså all anledning att stödja PLO. Det bästa i det här fallet vore att Sverige ger PLO:s informationskontor i Stockholm en större status. Det finns ett par exempel tidigare som vi hänvisat till i vår reservation. Exempelvis under Vietnamkrigets dagar fick den vietnamesiska befrielserörelsens kontor här i Stockholm en viss status. Jag yrkar bifall till reservation 1; I den andra frågan, Kampucheafrågan, gäller det också representation. Det är en väl känd och ganska ofta debatterad fråga här i riksdagen. Alla känner till bakgrunden, så jag tänker inte uppehålla tiden med att tala om den. Vad det gäller är att Sverige skall inta en konsekvent hållning, och det har vi velat påpeka i vår reservation. Vi kan dock f.n. acceptera att inte någon av de två makter som säger sig företräda Kampucheas folk erkänns av Sverige, varken Heng Samrinregimen i Phnom Penh eller Pol Pot-regimen som befinner sig på gränsen till Thailand och för ett krig mot Heng Samrin-regimen. Det må så vara att man inte erkänner att någon av dem representerar Kampucheas folk. Men vad man inte kan acceptera är att den svenska regeringen inte drar den fulla konsekvensen av detta och röstar emot det s.k. Demokratiska Kampuchea, dvs. Pol Pot-gruppens representation, utan föredrar att gång efter annan lägga ned sin röst i den här frågan. Det är alltså inkonsekvent. Det märks tydligt på utskottets skrivning också, där man väldigt lätt och varsamt går förbi det här förhållandet. Man säger att man inte erkänner någon av dessa två grupperingar. All right, men varför röstar man då inte emot Pol Pot-regimen, som upprätthåller platsen i FN och som inte har någon som helst kontroll över Kampuchea eller på något sätt kan sägas representera Kampucheas folk utan håller sig i gränstrakterna till Thailand och bedriver där ett verkligt förödande krig? På sikt försvårar detta en fredlig uppgörelse i Kampuchea. Indirekt stöder Sverige detta genom att inte rösta emot Pol Pot-regimen och dess plats i FN. Därmed försvårar också Sverige uppgörel sen i Kampuchea. Det innebär alltså ett indirekt stöd till denna grupp. Detta strider helt mot alla de deklarationer som tidigare gjorts från svensk sida när det gäller representationen härvidlag och hur denna fråga skall behandlas. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Både frågan om den Palestinska befrielseorganisationens ställning och frågan om våra relationer till Kampuchea har varit föremål för riksdagsbehandling ett flertal gånger under de senaste åren. Vad först gäller förhållandet till PLO, begär vänsterpartiet kommunisterna än en gång att det informationskontor som PLO sedan 1975 förfogar över i Stockholm skall upphöjas till ”representation” med vissa diplomatiska privilegier. Låt oss först återigen slå fast att Sverige i likhet med ett flertal andra länder länge har hävdat att PLO, som närmast fungerar som en paraplyorganisation för ett antal palestinska befrielserörelser, trots inre spänningar måste betraktas som en naturlig talesman för palestinierna i förhandlingar om det palestinska folkets framtid. Några alldeles givna och oomtvistliga regler för vad som exakt erfordras för att vi skall erkänna en stat och dess regering är i det närmaste omöjliga att fastställa. Det förhållandet att vi uppfattar PLO som talesman för hela det palestinska folket är inte liktydigt med ett folkrättsligt erkännande av denna organisation såsom enda legitima representant för det palestinska folket. Grundprincipen för vårt handlande i fråga om diplomatiska förbindelser har varit att vi erkänner stater och icke organisationer. Ett erkännande kräver enligt denna vår tolkning av Wienkonventionen förekomsten av ett bestämt territorium och av en befolkning, liksom av en regering som skapat en rimlig grad av stabilitet, som har effektiv kontroll över sitt landområde, som har självständighet utåt och som vunnit någorlunda internationell respekt. Någon skyldighet att erkänna en regering som uppfyller dessa kriterier har dock enligt svensk uppfattning inte ansetts föreligga. Med detta följer att PLO inte kan ges diplomatiskt erkännande. När reservanterna hävdar att informationskontor under särskilda omständigheter kan erhålla vissa diplomatiska privilegier och därvid hänvisar till rättigheter som på sin tid beviljades Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regerings informationskontor i Stockholm, är just den jämförelsen inte riktigt relevant. PRR utövade kontroll över stora delar av dåvarande Sydvietnam. PLO kontrollerar inget territorium och gör heller inga anspråk på att vara en exilregering. De privilegier som beviljades PRR år 1974 var av synnerligen begränsad karaktär. Ett beslut att ge PLO-kontoret privilegier skulle skapa ett svårhanterligt prejudikat, eftersom det blir en ganska delikat uppgift att påvisa avgörande skillnader mellan PLO och andra befrielserörelser såsom ANC, SWAPO och vissa kurdiska organisationer. Mot denna bakgrund, fru talman, vill jag avvisa de i reservation 1 framförda kraven. När det sedan gäller Kampuchea är följande att säga: Sveriges inställning i Kampucheakonflikten har alltsedan frågan fördes upp på FN:s dagordning 1979 varit att ingendera av de regimer som gör anspråk på att företräda landet kan anses uppfylla de kriterier som Sverige principiellt tillämpar i erkännandefrågor. Heng Samrin-regeringen — dvs. Folkrepubliken Kampuchea -— kontrollerar visserligen den allra största delen av territoriet, men denna kontroll upprätthålls med massiva vietnamesiska truppinsatser, vilket omöjliggör ett svenskt erkännande. Kampucheas plats i FN innehas av Demokratiska Kampuchea, en koalition som utåt ofta leds av den på många håll respekterade prins Sihanouk men vars stomme utgörs av den av det kapumpucheanska folket så avskydde Pol Pot och hans s.k. röda khmerer. Inte heller denna koalition, som inom sig rymmer djupa politiska spänningar, kan enligt svensk uppfattning betraktas som legitim representant för Kampucheas folk. Vpk förordar nu ett svenskt agerande i FN innebärande en röstning mot Demokratiska Kampuchea och sålunda för att Kampucheas stol i FN skulle stå tom. Ett sådant handlande från Sveriges sida skulle på många håll kunna uppfattas som ett indirekt accepterande av den Vietnamesiska ockupationen. Som utrikesministern framhöll i en interpellationsdebatt här i kammaren så sent som den 4 maj anser vi inte att den senaste tidens utveckling gett oss anledning att ompröva vårt ställningstagande när det gäller Kampucheas FN-representation. Den svenska regeringen har fortlöpande kontakter med berörda regeringar och verkar därvid för en fredlig lösning i Kampuchea. Sverige kommer också, som utrikesministern anförde i nämnda interpellationsdebatt, att noga överväga om ett annat röstningsbeteende i FN kan gynna en förhandlingslösning. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Bengt Silfverstrand kunde ha besparat sig ganska mycket av besväret med den långa utläggningen här, för en stor del av det som sagts är vi ju överens om. Jag tyckte det var bra att det markerades att man anser att PLO är den f. n. enda representativa organisationen för palestinierna. Det har ju vi också hävdat ganska länge, och som jag sade tidigare är nu de flesta överens härom. Det som är viktigt i vår reservation och som vi driver nu är frågan om informationskontoret. Där finns en möjlighet för Sverige, att utan att det skulle uppstå några större konflikter, tror jag, markera ett ökat stöd till PLO i det svåra läge som organisationen och det palestinska folket nu befinner sig i under den ökande aggressionen. Vi behöver inte tvista om de här andra sakerna. Det gäller endast den här enkla frågan, där Sverige är suveränt och mycket väl skulle kunna göra denna enkla markering som jag inte tror skulle på något sätt uppfattas så att det blev till skada för Sveriges internationella anseende — tvärtom. När det gäller Kampucheafrågan är det egendomligt att man kan hävda en sådan inkonsekvent uppfattning som man gör här. Bengt Silfverstrand säger att om man skulle rösta emot det s.k. Demokratiska Kampucheas, dvs. Pol Pots, plats i FN, skulle det kunna uppfattas som en markering att man godtar den andra regimen. Det är en ganska märklig inställning. Om Sverige i alla andra sammanhang benhårt hävdar dessa kriterier för erkännande som vi alla känner till är det fullt klart att Sverige för att uppträda konsekvent skulle rösta emot. Det skulle inte kunna missuppfattas. Den enda slutsats man kan dra av detta är att Sverige låter sig påverkas i denna fråga. Man släpper dessa viktiga kriterier som man i så många sammanhang har framfört inte minst i den här kammaren genom representanter för utrikesutskottet osv. Man gör det därför att man är rädd att bli utsatt för kritik. Det är ju helt felaktigt att som man gör i utskottets betänkande tala om organisationen Demokratiska Kampuchea, ledd av förre regeringschefen Sihanouk. Här gäller det Pol Pot-regimens plats i FN. Den gruppen håller ihop med Sihanouk och den här andra grupperingen bara så länge de har möjlighet att vinna något slags internationellt anseende på grund av detta. Det här handlar alltså inte om Sihanouk eller Demokratiska Kampuchea, utan om Pol Pot-regimens plats i FN. Den har man förverkat rätten till. Sverige borde rösta mot denna representation i FN, för den har man ingen rätt till, varken enligt de svenska kriterierna eller några andra kriterier.
Fru talman! När man inte accepterar någon av de regimer som gör anspråk på att ensam få representera ett land och dess folk är det enligt vår uppfattning fullt logiskt och konsekvent att avstå från att rösta.
Fru talman! Det är väl ändå en svag argumentation som Bengt Silfverstrand för, och visar hur inkonsekvent ställningstagandet är. Låt oss upprepa de viktiga villkor vi nyss talat om här: att behärska territoriet, att ha något så när stöd av folket osv. Pol Pot-gruppen, som kallar sig Demokratiska Kampuchea, uppfyller ju inte ett enda av dessa villkor. Därför bör Sverige rösta emot Pol Pot och rösta för en tom stol i FN, om Sverige vill vara konsekvent. Får jag bara konstatera en gång till att så länge detta fortsätter, frångår Sverige vad man har deklarerat i många andra sammanhang och vad vi haft så många debatter om.
Fru talman! Det nu upprepade påståendet har jag redan kommenterat genom att hänvisa till vad utrikesministern anförde, att om det sker förändringar i förhandlingsläget — det pågår ju sonderingar från olika håll — kommer Sverige också att dra konsekvenserna av sådana förändringar och överväga om ett annat ställningstagande i röstningshänseende kan anses lämpligt.
Fru talman! Om det sker förändringar eller inte är ju ointressant. Vi har ju ett klart läge. De principer som Sverige bekänner sig till är ju helt klara. Ingen av de två grupperingarna kan göra anspråk på någon plats i FN. Ändå avstår Sverige från att rösta emot representation när det gäller den ena gruppen. Om det blir förändringar, all right, men det är ju i dag som det måste fattas ett konsekvent beslut, och det är det som den svenska regeringen underlåter att göra.

Fru talman! Utrikesutskottets betänkande 22 behandlar ett antal viktiga motioner med anknytning till Baltikum. Vi moderater har fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Vi har gjort det därför att vi tycker att utskottet är alltför defaitistiskt när det gäller möjligheterna att få till stånd ett avtal med Sovjetunionen som underlättar för balter som är svenska medborgare att slippa sitt sovjetiska medborgarskap. Canada har lyckats nå en överenskommelse med Sovjet. Vi får inte ge tappt i Sverige! Fru talman! De baltiska länderna ligger mycket nära vårt land. Närheten är inte bara geografisk. Vi har också en gemensam historia. Den tragiska utvecklingen för folken i Baltikum är en angelägenhet också för oss. I en interpellation förra våren ställde jag ett antal frågor till utrikesministern om den politiska utvecklingen i Baltikum och den svenska regeringens möjligheter att verka till stöd för de baltiska folken. Utrikesministern gav ett utförligt svar, som rönte betydande uppmärksamhet. I svaret gav han ett antal utfästelser. Han sade bl.a.: ”Regeringen avser att mycket noga fortsätta att följa utvecklingen i de baltiska republikerna, icke minst vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna. Regeringen är också beredd att verka för ökade direktkontakter med Baltikum, framför allt på kulturens och handelns område.” Jag frågar nu, efter det att ett år har gått sedan denna interpellationsdebatt, vad regeringen har gjort för att efterkomma sina egna uttalanden. På vilket sätt har regeringen främjat vidgade direktkontakter på kulturens och handelns område? När det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Baltikum har jag inte märkt annat än en fortsatt generad tystnad. Förföljelsen av oliktänkande och medborgarrättsaktivister har på intet sätt upphört. Kampanjen mot de kristna fortgår. Det mest uppmärksammade enskilda offret för KGB:s repression är den 45-årige estniske frihetskämpen Enn Tarto. På skärtorsdagen sistförlidna påsk dömdes han till tio års arbetsläger med sträng regim, följt av fem års inre förvisning. Åtalspunkten var den vanliga, nämligen ”antisovjetisk agitation och propaganda”. Bakom detta luddiga uttryck döljer sig i det här fallet Enn Tartos verksamhet i den estniska Helsingforsgruppen, som bildades i slutet av 1970-talet för att följa upp tillämpningen av Helsingforsavtalet. Enn Tarto har undertecknat de flesta av de appeller som oppositionen i Baltikum offentliggjort på senare år. Dit hör bl.a. dens.k. Baltiska appellen från 1979 med anledning av 40-årsminnet av Molotov-Ribbentrop-pakten och ett öppet brev till regeringarna i Sovjet och de skandinaviska länderna med begäran om att även Baltikum och Östersjön skall ingå i en eventuell kärnvapenfri zon i Norden. Jag har inte hört att utrikesministern har reagerat till förmån för Enn Tarto. Ändå skulle ett engagemang för Enn Tarto stämma väl med Lennart Bodströms egen doktrin, som går ut på att Sverige inte skall fördöma system men reagera på enskilda fall. För Enn Tarto väntar nu 15 tunga år i Gulagarkipelagen. Den hjälp han kan få är att den upplysta världsopinionen tar sig an hans öde. Det bör Sverige göra. Sverige bör verka till förmån för de baltiska folken i internationella sammanhang. Särskilt viktigt är att Sverige aktualiserar den hotande förryskningen och förföljelserna i Baltikum i den fortsatta uppföljningen av slutakten från Helsingfors. I detta avtal har alla undertecknare, inkl. Sovjet, förbundit sig att verka för ett hävdande av de mänskliga rättigheterna, för kontakter över gränserna, för kulturutbyte och för underlättande av familjeåterförening. ESK-processen erbjuder således utmärkta möjligheter för Sverige att verka för de baltiska folken.

Fru talman! Karin Ahrland och jag har i motion 1166 tagit upp olika frågor om Sveriges förhållande till de baltiska staterna. Med denna motion har vi velat bidra till fortsatt engagemang för balternas i många fall svåra situation i deras resp. hemländer liksom för balternas framtid på båda sidor om Östersjön. De baltiska folkens öde har alltid fångat folkpartiets intresse och aktualiserat vår vilja att hålla frihetstanken levande för våra vänner på båda sidor om Östersjön.

Baltflyktingarnas erfarenheter av förtryck och stormaktsövergrepp är en styrka också för den svenska demokratin. Vi förenas av hoppet att frihetens sak skall segra i förtryckta länder runt om i världen.” Nuvarande folkpartiledaren Bengt Westerberg förklarade i sitt första tal som partiledare: ”Ingenting skulle mera gagna en varaktig fred än om kommunistregimen i Sovjetunionen ersattes av en demokratisk regim. Det konstaterandet står inte i någon motsatsställning till vår önskan om avspänning och nedrustning nu. Vi kan inte köpa vår fred på bekostnad av folkens frihet i öst.” Fru talman! Allt fler uppgifter har under senare tid framkommit som tyder på en mer eller mindre organiserad förföljelse av balter. En arresteringsvåg har under senare tid sköljt över Baltikum. Självfallet är den baltiska frågan svår att hantera för oss här i Sverige. De baltiska staterna har ockuperats och erövrats av sin granne och stormakt, med vilken vi svenskar önskar leva i fred och upprätthålla goda och vänskapliga förhållanden. Men detta konstaterande, fru talman, får inte leda till att vi känner oss maktlösa när det gäller att verka för de baltiska folken. Ibland kan man uppfatta en viss passivitet, ja, rent av räddhågad likgiltighet från vissa ledande politikers sida i vårt land. Det bör vara allas vår uppgift, inte minst för oss politiker, att ständigt hålla frågan om de baltiska folkens frihetskrav och längtan att en dag få uppleva ett fritt och demokratiskt Baltikum aktuell och levande. Sveriges regering bör i sitt umgänge och sina kontakter med de baltiska folkens förtryckare ständigt vara beredd att påminna om och verka för att frihetens sak en gång skall få segra inte bara i fascistiska diktaturer utan även i diktaturer av annan kulör. Drömmen att det kommunistiska förtrycket en dag skall upphöra, att de baltiska folken skall få välja sin egen framtid måste ständigt hållas levande. Vår egen frihet, våra egna frihetsideal förpliktar oss att hålla passiviteten ifrån oss på detta område. Fru talman! Vi har i vår motion tagit upp en rad frågor som berör den målsättning som bör reglera Sveriges internationella och bilaterala strävanden i fråga om de baltiska staterna. Vi har också i motionen redovisat vår syn och våra krav på insatser för att förbättra villkoren för balterna i Sverige. Det kan gälla frågan om de i Sverige bosatta balternas befrielse från dubbelt medborgarskap. Balterna i vårt land har helt mot sin övertygelse påtvingats ett kränkande sovjetiskt medborgarskap. En befrielse från det påtvingade medborgarskapet kan ernås endast efter särskild ansökan. Men denna befrielse måste ske under former som är djupt kränkande för den personliga integriteten. Sverige har redan 1974 föreslagit den sovjetiska regeringen att reglera frågan genom avtal mellan de två berörda länderna. Någon överenskommelse har hittills ej kommit till stånd, trots framställningar av utrikesministrar i ett flertal regeringar. Sovjet har hela tiden visat kalla handen i denna fråga. Ökat stöd till att bära upp egna skolor och ett egenspråkigt skolsystem från förskola till universitetsutbildning är en av de målsättningar som vi för fram i motionen. Vi begär ökat presstöd till balternas tidskrifter samt olika insatser för att utveckla möjligheterna till sakliga nyhetssändningar i de baltiska språken.' Jag konstaterar att utskottet på de flesta områden som berörs i vår motion intagit en välvillig hållning. Det gläder oss folkpartister att det finns en sådan samling kring de här frågorna och ett gemensamt synsätt på dem. Uppgiften blir nu att i olika sammanhang arbeta för ett förverkligande av de uppsatta målen. Fru talman! Jag vill avsluta med att konstatera att vi liberaler känner den fasta övertygelsen och vill verka för att rätten till frihet och demokrati för de baltiska folken en dag skall bli verklighet.

Fru talman! Jag vill inledningsvis framhålla att utrikesutskottet i betänkande nr 22 med stor respekt behandlat de motioner som berör Sveriges förbindelser med de baltiska folken. Motionernas olika krav och önskemål — och de är, som har framgått, ganska många — har mötts med en positiv hållning från utskottets sida. Det skall också framhållas att det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Dock har moderaterna, som Margaretha af Ugglas nämnt, till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, som berör förhandlingar om balters dubbla medborgarskap. Om detta särskilda yttrande är att säga att frågan om i Sverige bosatta balters befrielse från dubbelt medborgarskap har behandlats i riksdagen ett flertal gånger. Utrikesutskottet har i ett tidigare betänkande lämnat en omfattande bakgrundsbeskrivning av problemets natur. Några påvisbara problem av praktisk natur tycks inte ha uppstått på grund av detta dubbla medborgarskap. Men förhållandet är naturligtvis inte tillfredsställande. Utskottet finner det beklagligt att några förhandlingar, under den långa tid som frågan varit aktuell, inte kommit till stånd i syfte att undanröja de svårigheter som ett betydande antal personer av baltisk härkomst i vårt land uppenbarligen upplever. Utskottet vill därför åter understryka vikten av att regeringen fortsätter strävandena att i kontakter med Sovjetunionens regering få till stånd en reglering av denna situation, t.ex. genom ett avtal. Utskottet utgår från att regeringen gör allt för att komma till rätta med detta problem. Jag skall härefter ge några korta kommentarer till de väsentligaste avsnitten i motionerna 1166 och 1549, i vilka man hemställt om utveckling av förbindelserna mellan Sverige och de baltiska folken, särskilt inom handel, kultur och vetenskap. Utskottet refererar i betänkandet till ett uttalande av utrikesminister Lennart Bodström — och jag vill gärna understryka det —- som i en interpellationsdebatt den 18 april 1983 sade bl.a. följande: ”Regeringen avser att mycket noga fortsätta att följa utvecklingen i de baltiska republikerna, icke minst vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna. Regeringen är också beredd att verka för ökade direktkontakter med Baltikum, framför allt på kulturens och handelns område.” Senare under 1983, i ett frågesvar den 8 december, bekräftade utrikesministern att regeringen såsom den utlovat fortsatt att följa utvecklingen i Baltikum, inte minst vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna. Utskottet vill tydligt understryka betydelsen av att detta sker, bl.a. med hänsyn till att det under senare tid kommit rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter i Baltikum. Beträffande handelsutbytet mellan Sverige och Sovjetunionen, som också berörs i motionerna, har under senare tid officiella kontakter tagits för att öka detta utbyte. Det har resulterat i en överenskommelse som omfattar bl.a. de baltiska delrepublikerna. Överenskommelsen innebär att gränshandeln kommer att ske mellan sovjetiska och svenska kustområden vid Östersjön i form av ömsesidigt utbyte av vissa varor och tjänster. När det så gäller ökade direktkontakter med folken i Baltikum på kulturens och vetenskapens område understryker utskottet betydelsen av ett ökat och effektivare sådant utbyte. Vi framhåller att den europeiska säkerhetskonferensens slutakt innebär ett värdefullt tillägg till de rättighetsförklaringar som i andra sammanhang har fastställts genom internationella organ eller genom överenskommelser. Utskottet anser att denna slutakt bör kunna utgöra en plattform även för sådana utökade förbindelser som det är fråga om. Vi framhåller i betänkandet att mycket tyder på att ett utvecklat kulturutbyte med Baltikum skulle kunna bli en intressant och stimulerande erfarenhet för Sverige. Nu sluter Sverige av princip inte kulturavtal med andra länder. Däremot har vi kulturprogram, som omförhandlas vartannat år, bl.a. med Sovjetunionen. Vad gäller önskemålet om ekonomiskt stöd till Baltiska institutet så är situationen den att möjligheterna till årligen återkommande statsanslag f. n. undersöks i samråd mellan å ena sidan institutet och å andra sidan utbildningsoch utrikesdepartementen. Man får därför utgå ifrån att frågan löses på ett tillfredsställande sätt. Fru talman! Jag har nu kortfattat kommenterat några av motionskraven. Därutöver förs, som Hugo Bergdahl nämnde, i motion nr 1166 fram en rad önskemål, som det skulle föra för långt att ta upp. Som Hugo Bergdahl kunde konstatera har utskottet gett motionens önskemål ett positivt bemötande. Jag finner därför ingen anledning att närmare kommentera alla de krav som där förs fram utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Grannländer, grannar, grannfolk... hur många gånger talar vi om Baltikum, om Estland, Lettland och Litauen i de termerna? Alltför sällan. Ändå är det så. Jag fick häromdagen i min hand en nyutkommen bok som behandlade dessa staters historia och överraskades av hur mycket — rent kunskapsmässigt — som den innebar för mig. En gemensam nordisk linje gick genom den boken, stundom sammanlöpande, stundom parallell, och jag vill gärna se det här betänkandet som en fortsättning på den linjen. Som en av motionärerna vill jag liksom övriga talare tacksamt uppmärksamma enigheten i utskottet och också det relativt utförliga resonemang som förs om de frågor som väckts med anledning av de tre motionerna. Låt mig utöver detta bara göra några reflexioner. Utskottet understryker betydelsen av att följa utvecklingen och pekar då särskilt på kränkningen av de mänskliga rättigheterna, som inrapporterats under senare tid. Situationen har onekligen undergått en försämring under de senaste åren, och de som är aktivt oliktänkande behandlas allt hårdare. Vi har en moralisk skyldighet att ständigt reagera på dessa människors vägnar, och utskottets eniga uttalande är en styrka och viktigt i just det sammanhanget. Det är också glädjande att man betonar betydelsen av ett effektivt vetenskapligt och kulturellt utbyte. Trots uttalanden i Helsingforsöverenskommelsen har nämligen resultaten hittills varit otillräckliga, och det var en av anledningarna till Sture Korpås och min motion under allmänna motionstiden. Vi ville peka på det nästan självklara faktum att kulturutbyte ofta bygger broar över gränser. Det skulle dessutom bli en stimulans för vårt eget kulturella liv att få del av utställningar, konserter, presentationer av litteratur, massmedierapportering av aktuella kulturhändelser m.m. Jag är därför kanske något besviken på en av formuleringarna i betänkandet. Utskottet skriver att man får se utvecklingen av direktkontakterna som en relativt långsiktig process. Jag tror det är dags att planera att handla, och att följa upp. Detta aktiva intresse bör nu markeras, inte minst som ett stöd och en solidaritet för det levande och nationellt förankrade kulturliv som otvivelaktigt finns inom den politiska ramen. Det har omvittnats av besökare; inte minst P.-O. Enquist har noterat detta i en reseskildring från förra året. Också det vetenskapliga utbytet har ett stort värde. De seminarier som hittills hållits ger möjligheter för en fortsättning för vetenskapsmän från de tre länderna att utbyta erfarenheter med kolleger från vårt land och andra länder. Men eftersom samråd pågår för att göra det möjligt att ge årliga anslag till sådan verksamhet, får väl vi motionärer avvakta utvecklingen.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 Vår inställning till Sovjetunionen påverkas starkt av hur det blir möjligt för de baltiska folken att bevara och fritt utveckla sina nationella institutioner, sina språk och sin kulturella egenart.” Solidaritet är ett ofta använt ord i denna församling. Det får dock aldrig stanna vid enbart ord. I en konfliktfylld värld innebär den mänskliga tankens frihet ett hopp och en möjlighet. Vi är skyldiga både oss själva och andra att slå vakt om det hoppet och den möjligheten. Därför hoppas jag att debatten om förbindelserna med de baltiska folken fortsätter både utom och inom dessa väggar. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till hemställan i det aktuella betänkandet.

Fru talman! Genom tvång och förbud och genom en flora av detaljregleringar försöker den socialdemokratiska regeringen lösa problemen på arbetsmarknaden. Vi känner igen mönstret från andra områden. Decenniers socialdemokratisk politik har givit oss en bostadsmarknad i kronisk obalans. På samma sätt som skett på bostadsmarknaden är den socialdemokratiska regeringen nu i färd med att reglera sönder arbetsmarknaden. Problemgrupperna på arbetsmarknaden växer, och har växt under mycket lång tid. Dit hör ungdomar under 25 år och äldre över 55 år. Allt fler i de mellanliggande åldersgrupperna drabbas av långvarig arbetslöshet. Till problemgrupperna hör också invandrare, kvinnor och handikappade. Samtidigt kan industrins efterfrågan på utbildad arbetskraft inte tillgodoses. Detta är en kuslig och skrämmande utveckling. Det visar att arbetsmarknaden är i allvarlig obalans. Det avslöjar obarmhärtigt den socialdemokratiska politikens oförmåga när det gäller att lösa problemen. Regeringens agerande i frågan om äldreavgångarna präglas av bristande förmåga att förstå vilka faktorer det är som leder till sysselsättning. Trygghetslagarna visar sig inte ge äldre arbetstagare den trygghet som de lagarna antogs ge. Reglerna kringgås i växande omfattning. Arbetsmarknadsministern tillsatte en utredning inom departementet. Det förslag som sedan tillkom i stor hast blev grundligt kritiserat av remissinstanserna. I avvaktan på ett noggrannare och bättre genomarbetat utredningsförslag kände regeringen sig pressad att snabbt göra något åt det växande problemet med äldreavgångarna. Man presenterade därför det förslag för riksdagen som nu behandlas. Förslaget visar på en oförmåga när det gäller att anpassa lagstiftningen till verkligheten och en övertro på möjligheten att med skärpta lagregler lösa akuta problem på en arbetsmarknad i strukturell kris. I stället för att främja rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga åstadkommer regeringen en skärpning i fråga om de inlåsningseffekter som är ett växande problem för svenskt näringslivs möjligheter att anpassa sig till de nya förutsättningarna på världsmarknaden. Härigenom försvåras den ekonomiska återhämtningen. På sikt hotas välståndet och tryggheten. Den trygghet som regeringen säger sig vilja skapa, leder i verkligheten till ökad otrygghet. En av de lagar som illa lämpar sig för de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden är lagen om anställningsskydd. Vi kommer i höst att behandla arbetsmarknadslagstiftningen i samband med att arbetsmarknadsutskottet lägger fram sitt betänkande i de här frågorna. Jag skall därför inte nu närmare gå in på de förändringar som vi anser är nödvändiga i fråga om turordningsreglerna och begreppet ”saklig grund för uppsägning”. Vad regeringen nu föreslår innebär en skärpning av lagen om anställningsskydd. Centrala fackliga organ får inte längre delegera rätten att träffa bindande avtal om s.k. äldreavgångar till de lokala fackliga organen. Dessutom skärps främjandelagen. Arbetsgivarnas varselskyldighet gentemot länsarbetsnämnderna utvidgas, och länsarbetsnämnderna och AMS får befogenheter att anmoda arbetsgivarna att i fortsättningen avstå från att säga upp äldre arbetstagare. I sista hand skall AMS kunna besluta om förbud mot äldreavgångar. Vi anser det principiellt felaktigt att beslutanderätten och därmed ansvaret för avtal om ändrade turordningsregler flyttas från lokala fackliga organ till centrala. Ambitionen i lagstiftningen bör enligt moderat uppfattning vara att beslutanderätten skall läggas så nära de enskilda arbetstagarna som möjligt. Jag kan förstå de bevekelsegrunder som ligger bakom detta förslag. De lokala facken sätts många gånger i besvärliga situationer i sådana här sammanhang. Men jag tror att det är en illusion att tro att de lokala facken slipper ifrån obehag genom att beslutanderätten och ansvaret tas ifrån dem och läggs på en högre instans. Det lokala facket kommer också i fortsättningen att få ta de obehagliga och besvärliga stötarna från medlemmarna, och de kommer i realiteten att ha svårt att avsvära sig ansvaret. Det kommer endast att uppfattas som bortförklaringar och det är inte otroligt att de lokala facken på detta sätt försätts i ännu besvärligare situationer. Förslaget att låta AMS få rollen som någon sorts domstol som i sista hand skall kunna besluta om förbud mot avskedande av äldre arbetskraft är helt oacceptabelt, även om tillämpningen skulle bli så restriktiv som utskottet förutsätter. Förslaget innebär ett principiellt stort avsteg från vad som bör vara gällande regler på arbetsmarknaden. Regeringens förslag bekräftar riktigheten i den uppfattning vi hävdat i andra sammanhang, nämligen att parterna på arbetsmarknadnaden måste ta ett större ansvar för konsekvenserna av träffade uppgörelser. För att vi skall klara övergången till nya produktionsmetoder och arbetsformer och för att vi skall lyckas vända den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning är det nödvändigt att såväl den privata som den offentliga sektorn klarar av den strukturomvandling som krävs. En ökad flexibilitet och anpassningsförmåga på arbetsmarknaden är en förutsättning för att detta skall lyckas. Behovet av omställning på en arbetsplats kan många gånger förutses. Där så är möjligt, är det därför nödvändigt att det på arbetsplatserna byggs upp en beredskap för förändringar. Runt om i landet pågår ett omfattande arbete i nära samarbete mellan löntagarna och ledningarna för företag och förvaltningar för att möta de förändringar som kan förutses. Det är viktigt att detta arbete drivs vidare och att fler uppmärksammas på nödvändigheten av att genom utbildningsinsatser och genom förändringar av arbetsorganisationen möta de förändringar som kommer. Då kan påfrestningarna på de enskilda människorna reduceras. Att helt undvika övertalighetsproblem torde emellertid inte vara möjligt. Det system som hittills har tillämpats innebär att äldre arbetstagare förs bort från arbetsmarknaden för all framtid. Detta är enligt vår uppfattning djupt olyckligt. Arbetet är för de flesta det centrala i tillvaron och grunden för inte bara den egna och familjens ekonomi utan för hela den sociala förankringen. Därför bör varje åtgärd som innebär att människor får uppfattningen att de är obehövliga på arbetsmarknaden undvikas så länge som möjligt. Därför är det nödvändigt att vi finner ett system där vi kan skapa ekonomisk trygghet för den enskilde, samtidigt som denne är kvar i arbetskraften. Detta är möjligt, anser vi, inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. I annat sammanhang har vi föreslagit åtgärder som syftar till att återge arbetslöshetsförsäkringen dess karaktär av försäkring. Ett första steg i en sådan utveckling är en successivt ökad egenfinansiering. Härtill bör möjligheter till tilläggsförsäkringar skapas. Vi föreslår också aktiva åtgärder för att öka anslutningen till arbetslöshetsförsäkringen. Härutöver behövs särskilda regler för s.k. äldreavgångar. Vi föreslår att arbetslöshetsförsäkring liksom nu bör kunna utgå under 450 dagar. Därefter bör ersättning utgå motsvarande det belopp som skulle ha utgått vid förtidspensionering fram till ordinarie pension. Denna omläggning kan lämpligen finansieras genom att arbetsmarknadsavgiften höjs och avgifterna till pensionssystemet sänks i motsvarande grad. Härtill behöver särskilda regler införas i arbetslöshetsförsäkringen, vilka innebär att det ställs begränsade krav på att äldre försäkrade skall stå till arbetsmarknadens förfogande i dessa fall. Regeringens förslag ger intryck av uppgivenhet och kapitulation inför en arbetsmarknadssituation den inte behärskar.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

Herr talman! Orsaken till att vi i dag har detta betänkande att behandla är att det system vi lever i skapar en stor arbetslöshet, och den arbetslösheten ser vi inte ut att bli av med. Dessutom ställs de äldre mot de yngre på arbetsmarknaden. Det har fått följder som naturligtvis har skapat sociala problem. I januari 1984 var ungefär 7 600 personer förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl. Under 1983 kan man säga att nära 3 000 pensionerats i den s.k. 58,3-årspensioneringen, dvs. de personer som fick ersättning från A-kassa och sedan förtidspension. I detta läge har regeringen sagt att det måste bli stopp på 58,3 årspensionerna. Ett centralt fack skall säga nej när en lokal fackförening är utsatt för utpressning och man lokalt kommer överens om en helt felaktig åtgärd. Länsarbetsnämnden och AMS skall också kunna gripa in i detta läge. Det inte bra ställt härvidlag. Detta fenomen måste åtgärdas på något vis. Vi från vpk har föreslagit att man skulle bygga ut delpensionsförsäkringen, den absolut bästa pensionsreform som genomförts i det här landet. Då skulle de äldre kunna vara kvar i arbetslivet och arbeta. Den försäkringen motarbetades först av de borgerliga, och sedan har socialdemokraterna tyvärr inte följt upp saken och efter försämringarna återställt det fina läge som rådde tidigare. Möjlighet för arbetarna att utnyttja delpensionsförsäkringen skulle naturligtvis vara det allra bästa just nu. En annan såk som man kan göra är att se till att de människor som arbetar med slitsamma och tunga arbetsuppgifter får förtidspension. Den tredje möjligheten, som nu skall utredas av regeringen, är en efterlöneprincip. Den kan kanske också bli bra — vi får se vad utredningen kan komma fram till. Det jag har reserverat mig mot i utskottsbetänkandet är att utskottet inte vill förorda att utredningen egentligen skall utgå från att det är arbetsgivarna som skall bekosta denna efterlön. Det är två socialdemokratiska motioner som i princip går ut på detta. Jag tycker att det är en självklarhet att dessa pengar tas ur produktionen, eftersom de här arbetarna har slitit i produktionen under många år. Alltså måste pengarna också tas därifrån. Det borde vara en given princip åtminstone för socialdemokrater och kommunister att komma överens om. Mot oss står de som företräder den syn som moderaterna för fram, att kapitalets strukturomvandling skall i så hög grad som möjligt belasta den arbetande. Det framkommer också i hela argumentationen från moderaternas sida, både i utskottet och här. Dessutom angriper man lagen om anställningsskydd. Det kan bara innebära en större utsortering, där de äldre får en sämre ställning på arbetsmarknaden. Man kan fråga sig vem som skall betala enligt den moderata modellen. Jag kan inte heller finna något fel i att de lagar som vi har följs upp av myndigheterna på länsnivå och på central nivå så att de förverkligas fullt ut. I ett avseende kan jag dela moderaternas syn, och det är när de framhåller att man inte skall flytta några beslut till centrala fack. Vi har hävdat att den lokala strejkrätten skall vara just lokal. Men där har vi inte fått något gehör. I det här läget — när en stark arbetsgivare utövar utpressning mot det lokala facket — finner vi att de centrala fackliga organisationerna får ta över. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 22 behandlas vad som i allmänt tal benämns 58,3-årspensioneringarna. Dessa pensioneringar har under den senaste tiden tilldragit sig en ganska stor uppmärksamhet. Själva systemet går ut på att de anställda som är 58,3 år och äldre sägs upp med frångående av turordningsreglerna enligt lagen om anställningsskydd. Skälet för uppsägningarna är arbetsbrist, och avtalen träffas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Arbetstagare, som efter uppsägning lämnar sin anställning vid 58,3 års ålder, uppbär därefter ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i maximalt 450 dagar. Vid 60 års ålder sker sedan förtidspensionering av arbetsmarknadsmässiga skäl. Det torde vara en allmän uppfattning att samhället inte i längden kan tolerera en sådan ökning av äldreavgångarna som den som har skett under 1980-talet. Till detta finns flera skäl, bl.a. följande. Den enskildes situation i detta system är oerhört otrygg och osäker. Det finns skillnader vad gäller både ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och de övriga ersättningarna, som i en del fall utgår från arbetsgivaren. Påpekas bör också i sammanhanget att arbetstagaren i fråga under hela stämplingstiden givetvis står till arbetsmarknadens förfogande och alltså kan bli erbjuden ett ledigt arbete från arbetsförmedlingen. Detta jobb kan t.ex. innebära en lägre lön än arbetstagaren tidigare haft, och det leder i sin tur — vid ny arbetslöshet — med de regler som finns i arbetslöshetsförsäkringen till en lägre ersättning än tidigare. Systemet strider i första hand mot lagens syfte att värna om de äldre arbetstagarna. De äldres anställningsskydd blir i de här fallen försämrat. Vidare innebär det att två parter — arbetsgivare och arbetstagare — träffar en överenskommelse, som sedan en tredje part, i det här fallet staten, får betala kostnaderna för utan att kunna påverka uppgörelsen. Med tanke på de olägenheter som jag har redovisat är det alldeles tydligt att något måste göras, både direkt och på litet längre sikt.

Mot detta reserverar sig moderaterna, som avvisar lagförslaget och menar att det skapar medvetna s.k. inlåsningseffekter. Moderaterna menar också att lagstiftningsförslaget strider mot principen att besluten skall fattas så nära människorna som möjligt. Med den erfarenhet som jag och många andra fackliga företrädare har vill jag till detta säga att det egentligen är precis vad som sker i dag. I sådana här frågor finns det nämligen en naturlig och god kontakt mellan den lokala och den centrala fackliga organisationen. Det krävs en större överblick över dessa frågor än vad det lokala facket självt har. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 1. I det längre perspektivet skall hela frågan om äldreavgångarna utredas med målsättningen att få fram ett förslag så skyndsamt som det över huvud taget är möjligt. Det är viktigt att man inte redan i dag binder sig för en viss lösning, utan att man låter utredningen pröva alla förslag. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna nr 2 och nr 3 samt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag reagerade när Christer Skoog sade att det redan nu råder god kontakt mellan de lokala och centrala fackliga organisationerna samt att det behövs en större överblick än vad man tydligen har i dag för att fatta dessa beslut. Om denna goda kontakt redan finns — varför skall vi gå in lagstiftningsvägen och förhindra att de fackliga organisationerna får delegera beslutanderätten till de lokala facken? Om kontakten är så god som Christer Skoog säger finns det inte någon logik i detta.
Herr talman! Att det redan är på detta sätt hindrar inte att det skrivs in i lagstiftningen, vilket Sonja Rembo ifrågasätter. Jag känner visserligen bara till LO-sidan, och det kan kanske finnas en eller annan facklig organisation där den goda kontakten inte råder. Den erfarenhet som jag har är dock att den här kontakten fungerar i alla frågor.

Herr talman! Christer Skoogs svar bekräftar den känsla vi redan har — detta är en klåfingrighet som är helt onödig.
Herr talman! När det gäller klåfingrighet undrar jag om inte Sonja Rembo och hennes parti står för den mesta klåfingrigheten. Skulle man genomföra det förslag som moderaterna har skrivit i reservationen skulle det innebära att man helt ger upp och bara kastar ut människor i arbetslöshet. Moderaternas förslag om att arbetslöshetsförsäkringen skall förlängas ger det resultatet. Vår politik är i stället att försöka få i gång de här människorna så fort som möjligt så att de slipper långa arbetslöshetsperioder.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22 behandlas vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare. Utvecklingen i samhället har inneburit att det har blivit ett allt större problem med de s.k. äldreavgångarna. Regeringens förslag om förändringar innebär åtgärder i det korta perspektivet. För att på sikt komma till rätta med problemen krävs en mera omfattande utredning än den departementspromemoria som delvis har legat till grund för regeringens förslag. Från centerns sida har vi varit tveksamma till en del av inslagen i förslaget. Men vi har ändå ställt oss bakom detsamma, och detta har vi kunnat göra eftersom vissa förtydliganden har gjorts i samband med utskottsbehandlingen. Avsikten är också att regeringen under nästa riksmöte skall återkomma med ett nytt förslag. Vi måste finna en lösning, som innebär att de som sluter avtal även måste betala kostnaden. F. n. är det två parter som sluter ett avtal, medan en tredje betalar. Kostnaderna för de s.k. 58,3-åringarna har ökat och kommer att öka kraftigt, om inga åtgärder vidtas. Denna utveckling har legat till grund för vårt ställningstagande, när vi har ansett det vara nödvändigt att ställa upp bakom regeringens förslag för att i det kortsiktiga perspektivet finna en lösning. Vi har i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande tillsammans med folkpartiet redovisat vår inställning till hur frågorna bör lösas i det framtida utredningsarbetet, vilket vi utgår från skall ske snabbt.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

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar gäller försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse i sammantaget högst nio kommuner och tre landstingskommuner. Syftet med försöksverksamheten är att öka effektiviteten i den kommunala verksamheten genom att anpassa den kommunala organisationen till lokala förhållanden och behov. En friare nämndorganisation skall kunna tillämpas, lokala organ och institutionsstyrelser användas i ökad omfattning samt avsteg kunna medges från de villkor och riktlinjer för beviljande av anslag, som riksdagen tidigare fastställt. Försökskommunerna skall själva ange sina önskemål om förändringar i den statliga regleringen. Vissa begränsningar i försöksverksamheten skall förekomma med hänsyn till viktiga samhällsintressen, såsom vad gäller rättssäkerhet och social trygghet. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning är det värdefullt att en försöksverksamhet av angivet slag kommer till stånd. Det är angeläget — särskilt i tider med begränsade ekonomiska förutsättningar — att finna former för hur resurserna bäst skall kunna utnyttjas. En stelbent byråkrati lägger alltför ofta hinder i vägen för ett genomförande av den kommunala verksamheten på det för den enskilda kommunen mest ändamålsenliga sättet. Generellt utformade regler, villkor och anvisningar motverkar möjligheterna till flexibla och lokalt anpassade lösningar av samhällsfrågorna. Det är därför viktigt med ett generöst synsätt när det gäller den här ifrågakommande försöksverksamheten. De medverkande kommunerna måste själva i betydande omfattning beredas möjlighet att utforma försöken efter sina egna förutsättningar och önskemål. Det är därför som vi moderater i reservationen nr 2 ställer oss bakom att försöksverksamheten kommer till stånd inte enbart inom de huvudområden som anges i propositionen, utan därutöver också skall kunna omfatta några ytterligare frågor. Vi anser detta vara viktigt särskilt på sådana områden där vi känner en viss tveksamhet om det lämpliga och ändamålsenliga med åtgärden som sådan. Därigenom kan vi få en bättre och säkrare grund för definitiva ställningstaganden. Vi anser således att frågan om direktvalda lokala organ bör prövas i det här sammanhanget. Det är verkligen berättigat att inte vara för tvärsäker om hur denna fråga skall hanteras, innan den prövas i ett mindre sammanhang. Det är naturligtvis viktigt att man så långt möjligt utnyttjar den lokala kompetensen i kommunerna och söker tillgodose önskemål av skilda slag. Vi anser vidare att möjligheterna att öka närdemokratin bör prövas genom ett vidgat utrymme för kommunala folkomröstningar och genom möjlighet att anordna öppna nämndsammanträden. Det sistnämnda bör det ankomma på varje nämnd att själv ta ställning till, sedan kommunfullmäktige gett ett generellt medgivande. Vi anser det också vara värdefullt att få erfara vilka konsekvenserna blir av att kommunstyrelse och förvaltningsutskott befrias från skyldigheten att MBL-förhandla om sina förslag. Det nuvarande MBL-förfarandet innebär ofta en omständlig, fördröjande och fördyrande process. Dess värde när det gäller att åstadkomma rationella och ändamålsenliga lösningar kan alltför ofta ifrågasättas. Frågan bör därför prövas inom försöksverksamhetens ram. Slutligen bör försöksverksamheten också utökas till att omfatta en enklare och smidigare handläggning av den statliga bidragsgivningen. Nuvarande skatteutjämningsbidrag och existerande specialbidrag bör därför samordnas till ett sammanlagt bidrag. Det skall ankomma på försökskommunerna själva att tillgodogöra sig detta bidrag på sätt de själva finner vara mest lämpligt. Vi har därtill i reservationen uttalat att försöksverksamheten inte får omfatta ökad rätt för kommunerna att driva näringsverksamhet eller sysselsättningspolitik. Det är viktigt att fastslå att detta inte är en kommunal angelägenhet utan gäller frågor som skall handläggas av det enskilda näringslivet och befintliga arbetsmarknadsorgan. Herr talman! Försöksverksamheten skall, som jag redan framhållit, omfatta möjligheter till en friare nämndorganisation, t.ex. sammanslagning av vissa nämnder. Den begränsning av antalet förtroendevalda som detta kan komma att föra med sig måste enligt vår mening ersättas med ett vidgat medborgardeltagande genom en ökad användning av institutionsstyrelser. Det är viktigt att fastslå att försöksverksamheten skall syfta till att de förtroendevaldas inflytande ökar. Enligt propositionen får inte försöksverksamheten leda till att de statliga kostnaderna ökar. Vi moderater ställer oss helt bakom detta krav, men vill samtidigt betona att det finns anledning att beakta vilka de ekonomiska konsekvenserna kan bli för de berörda kommunerna. Försöksverksamheten får inte leda till att kostnader övervältras från staten till kommunerna. Alltför ofta anförs från kommunalt håll att vi här i riksdagen fattar beslut, som medför ökade kommunala kostnader. Det får inte bli fråga om något motsvarande i detta sammanhang. Riksdagen måste därför, i enlighet med reservation nr 1, uttala att de ifrågavarande kommunerna särskilt skall uppmärksamma att försöksverksamheten inte får leda till ökade kostnader för kommuninnevånarna. Slutligen, herr talman, vill jag påpeka vad vi i reservation nr 2 har uttalat beträffande frågan om delning av kommuner. Vi hävdar att regeringen bör visa en positiv grundinställning i denna fråga. Även här bör kommuninnevånarnas önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Den kommunala självstyrelsen är viktig i vår demokrati, vilket vi från centerns sida också ofta har framhållit. Härigenom blir det möjligt för många människor att delta i det politiska arbetet och få insyn och medbestämmande i dessa frågor som nära berör vars och ens närmiljö och livsmiljö. Den kommunala självstyrelsen innebär också en decentralisering som medför ökad effektivitet i samhällsarbetet, eftersom beslutsgången blir kort och beslut grundas på ingående kännedom om de lokala förhållandena och medborgarnas önskemål och behov. Vi kan också på detta sätt öka den folkliga kontrollen och motverka en ökad byråkratisering. När det gäller att åstadkomma förändringar i dagens ordning bör enligt centerns uppfattning arbetsuppgifter föras över ifrån staten till kommuner och landsting. Vi vill skapa en stark kommunal självstyrelse på länsplanet genom att landstingen, inom de ramar som riksdagen har beslutat om, ges ökade befogenheter. För att upprätthålla en likvärdig service åt medborgarna måste vi ha en effektiv skatteutjämning, som verkligen ger kommunerna förutsättningar att erbjuda en god service. I det fortsatta arbetet på kommunaldemokratiska reformer gäller det att uppfylla våra krav. Den föreliggande propositionen innebär att vi går en bit på vägen. Enligt vår åsikt finns det möjligheter att, utöver vad som anges i propositionen, även ta med andra områden i försöksverksamheten. I propositionen står det nämligen att det är möjligt att slopa den traditionella sektorsindelade nämndsoch förvaltningsorganisationen. Det anges inte hur långt man tänker gå. Det talas om att statsbidragen skall användas på ett friare sätt, men det sägs inte hur fritt. Vidare står det i propositionen att friare former skall prövas när det gäller den kommunala planeringen. Vissa kommunala beslut skall inte behöva underställas statliga myndigheter i och för fastställelse, men det anges inte vilka beslut det är fråga om och i vilken omfattning det skall ske. Det skall kunna lämnas dispens från vissa föreskrifter och befrielse från viss statlig tillsyn. Man skall finna nya vägar för nära samverkan mellan den statliga länsförvaltningen och de kommunala organen samt mellan landstingskommunen och kommunerna. Vi menar att utöver detta, som är ett steg på vägen, men enligt vår uppfattning otillräckligt, bör man nu konkret pröva några punkter. Det gäller först och främst försök med länsdemokrati i ett par landstingsområden med skiftande politisk struktur. Vi har tidigare här i kammaren behandlat länsdemokratiska frågor, och jag behöver inte gå närmare in på detta. Det finns utförligt motiverat tidigare. Vi har tyvärr inte fått något gehör för detta, och vi får det inte heller den här gången i någon större omfattning. Det är beklagligt, eftersom man på ett begränsat område ändå kunde ha genomfört en försöksverksamhet och därmed fått erfarenhet för det framtida länsdemokratiska arbetet. I propositionen, och även i utskottsbetänkandet, talas det mycket om den minimistandard, trygghet osv. som bör gälla för invånarna i våra kommuner och om att detta inte får åsidosättas. Den saken är emellertid, herr talman, helt grundad på de ekonomiska möjligheter kommunerna har. Som jag sade förut, är det kommunala skatteutjämningsbidraget en hörnsten i fråga om att åstadkomma rättvisa. Här finns det mycket detaljoch specialregler, som vi menar att man i detta sammanhang borde bryta ned genom att sammanföra i stort sett samtliga bidrag som går från staten till kommunerna till ett enda generellt skatteutjämningsbidrag, så att kommunerna finge förtroende att själva pröva hur de vill använda medlen. Även när det gäller sammansättningen av de lokala organen har vi sagt att det finns möjligheter att gå ytterligare ett steg på vägen. Man kan nämligen låta den politiska sammansättningen i de lokala organen spegla vad som gäller i den kommundel de representerar. Detta kräver vissa undantag från reglerna om proportionella val. Det anser vi att man bör ta upp i det här sammanhanget, liksom man bör pröva möjligheterna till direktvalda lokala organ. Vi har också pekat på delningen av kommuner. Det finns ju goda erfarenheter från de kommuner som delades under den förra mandatperioden genom den regerings medverkan där Karl Boo var kommunminister. Vi tycker att dessa erfarenheter bör tas till vara. Där det finns en positiv vilja att dela kommunerna bör man få göra en delning. Regeringen bör ompröva sin negativa inställning till kommundelning. Detta är en väg som bör användas i större utsträckning än hittills. Herr talman! Låt mig slutligen också något kommentera reglerna om den friare kommunala nämndorganisationen. I propositionen ifrågasätts behovet av centrala nämnder och styrelser i kommunerna. I detta sammanhang är det viktigt, som vi har påpekat i vår motion och reservationsvis, att inte avskaffa nämnder och styrelser så att man därigenom motverkar syftet med försöksverksamheten på så sätt att det blir färre engagerade och makten koncentreras centralt i kommunen. Detta måste undvikas, annars är syftet med hela försöksverksamheten förfelat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5 i betänkandet.

Herr talman! Det finns i detta betänkande om ökad försöksverksamhet med kommunal självstyrelse tre betydelsefulla frågeställningar. Den första är att ge kommuner och landsting större frihet att besluta om sin nämndorganisation. Den andra frågeställningen är att ge regeringen fullmakt att ge dispenser från gällande stadgor och förordningar. I det avsnittet lämnas inga konkreta förslag. Den tredje frågeställningen, som vi från folkpartiet anser vara den viktigaste, är förutsättningarna att öka den enskilda människans möjligheter att påverka de kommunala besluten. Den frågeställningen talas det minst om i såväl proposition som betänkande. Folkpartiet ställer sig bakom betänkandet, men anser att förslagen borde ha gått längre. Samtidigt varnar vi för att kommunernas ökade frihet beträffande nämndorganisationen kan få en effekt motsatt den som vi förmodar är avsedd. Kommuner och landsting som omfattas av försöket kan med stöd av lagen koncentrera alla betydelsefulla beslut till kommunstyrelse resp. förvaltningsutskott. Riskerna för detta bör, som framhålls i folkpartiets särskilda yttrande, uppmärksammas i samband med utvärderingen av försöksverksamheten. I avsnittet om friare nämndorganisation redovisas relativt klart vilka förändringar som behöver göras. Förslaget kan anses vara en komplettering av de lagändringar som riksdagen tidigare beslutat om på förslag av folkpartiregeringen. Det har visat sig svårt att med nuvarande bestämmelser få med de specialreglerade nämnderna i försöksverksamheten — särskilt har detta gällt skolfrågorna. Förslaget är därför rimligt, även om — som jag tidigare sagt — riskerna för motsatt effekt, nämligen koncentration av besluten till kommunstyrelsen, måste bevakas. Den andra frågeställningen som tas upp gäller, som jag nämnt, möjligheten att ge kommuner och landsting dispens från olika stadgor. Statsrådet och regeringen begär här en omfattande fullmakt från riksdagen för att kunna lätta på gällande förordningar och detaljbestämmelser. Även om initiativen rimligen skall komma från kommunerna, är statsrådets skrivningar på detta område torftiga. Det finns ingen exemplifiering, med undantag av antydda möjligheter att samordna förskolan med lågstadieskolan. Jag tror att allmänheten väntar på konkreta förslag. Hur blir det? Vilka stadgor avser regeringen att lätta på? Kommer kommunerna att få besluta om förändringar i trafikförordningarna och när det gäller stoppljus, övergångsställen etc.? Kommer kommunerna att få möjlighet att själva besluta om statliga lån och energilån för att undvika den långa väntetiden hos länsbostadsnämnderna? Kommer skolbeslut att tas undan från länsskolnämndernas prövning? Kommer över huvud taget allmänheten att märka något av minskad byråkrati? Ja, vi får väl vänta och se. Grundförutsättningen för att försöksverksamheten skall lyckas är att påtagliga resultat nås på den här punkten. Det är ju här de egentliga problemen och svårigheterna ligger. Så vill jag något kommentera de reservationer som folkpartiets representant har varit med om att avge. De grundar sig på vår partimotion och går längre än regeringens förslag. Representanterna för moderata samlingspartiet har anslutit sig till våra yrkanden. Det är bra, liksom att de förslag som redovisas från centerpartiet i mycket hög grad överensstämmer med vår grundsyn. Det visar att de icke-socialistiska pårtierna är beredda att gå längre än regeringen för att öka den kommunala demokratin. Vi vill att försökskommunerna, om de själva så önskar, också skall få pröva direktvalda kommunala organ. Vad är det för försöksverksamhet, om inte kommunerna i detta sammanhang får rätt att ge människorna i de olika bostadsområdena möjlighet att påverka de lokala organens sammansättning? Varför är socialdemokraterna mot detta? Det är ju fråga om försöksverksamhet, och då är det angeläget att få pröva olika alternativ. Möjligheter till öppna nämndsammanträden och lokala folkomröstningar är en annan metod att öka intresset för kommunala frågor. Även det går socialdemokraterna emot. Vi förordar också vissa begränsningar. Vi anser att det även här bör slås fast att kommunerna inte skall syssla med ökad näringsverksamhet. Nuvarande regler är tillräckliga. Utöver vad som står i reservationstexten vill jag i debatten påtala de risker som kan finnas för att försökskommunerna vill överlåta stora samhällstillgångar huvudsakligen under huvudmannaskap av de folkrörelser som står socialdemokraterna nära. Det finns betydelsefulla samhällssektorer där alla kommuninvånare, och inte endast den befolkningshalva som är socialdemokrater, bör ha möjlighet att påverka besluten. Anledningen till att jag nämner detta i debatten är att min hemkommun Örebro, som utpekas som deltagare i försöksverksamheten, har planer på att överföra betydande delar av fritidsverksamheten under det som ibland brukar kallas socialdemokraternas folkrörelseträd. Det vore olyckligt. Självfallet är det angeläget med engagemang från olika folkrörelser, men det bör inte innebära att omfattande sektorer undantas från en stor del av kommuninvånarnas påverkan, samtidigt som kommunen skall stå för kostnaderna. I övrigt tas i reservationerna upp viktiga frågeställningar, som samordnat statsbidrag, förenklad hantering av MBL och möjligheter till delning av kommunerna. Om man vill vidga demokratin, varför är det då inte möjligt att ställa sig bakom ett principuttalande, att om förutsättningar finns bör det även i framtiden vara möjligt att dela kommuner? Sammantaget, herr talman, visar reservationerna att de borgerliga partierna är beredda att gå längre än regeringen, och jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.